Herr talman! Det finns flera motiveringar för ett statligt övertagande av Bolidenbolagets gruvtillgångar i Norroch Västerbotten. Jag skall här något beröra dessa. Dels måste det vara principiellt riktigt att naturtillgångar av den vikt och betydelse det här handlar om ligger i samhällets händer, dels har bolaget i flera avseenden och i flera av sina anläggningar uppträtt med en utmanande nonchalans när det gäller den inre och yttre miljön. Vad beträffar den miljömässiga aspekten är Rönnskärsverken den verkliga syndaren i nuläget. Företaget har karakteriserats som landets största punktkälla när det gäller utsläpp av luftföroreningar. Man har skapat en död zon inom ett vitt område. Man har i decennier släppt ut tungmetaller i Östersjön på ett sätt som har fått oroande konsekvenser. Vi har i vår motion kritiserat detta förhållande, och vi har ansett att Bolidenbolagets mångåriga underlåtenhet att vidta åtgärder för att ordna miljöskyddet är ett skäl för att samhället tar över. Det är f. ö. inte bara i Rönnskär människor får lida av Bolidenbolagets bristande intresse för miljöskydd. Genom gruvan i Laisvall har bolaget i stor utsträckning förorenat angränsande vattendrag med konsekvenser för fiske och natur. Försyndelserna i Rönnskär är ännu värre. Nu vet man bevisligen att bolagets underlåtenhetssynder har tagit livet av en rad arbetare under årens lopp. Däri ligger bakgrunden till motionen, som egentligen är ett beställningsverk av människor som är anställda vid Bolidenbolagets anläggningar. Sedan motionen skrevs har regeringen fattat beslut som ålägger Bolidenbolaget att verkställa ett saneringsprogram och att utreda ytterligare miljöskyddsåtgärder på längre sikt. Med den kännedom vi redan har om Bolidenbolagets intresse för miljövård kan vi vara säkra på att det inte är med någon större entusiasm företaget griper sig verket an. Med samhället som ägare måste ansvaret vara större och ambitionen att skapa bästa möjliga miljöskydd kännas mer förpliktande. Det är en del av resonemanget bakom motionen. Men det finns naturligtvis en annan aspekt, minst lika tungt vägande, och det är att naturtillgångar, inte minst av det slag det här är fråga om, självfallet bör ligga i samhällets händer. Det finns redan ett statligt gruvbolag. På den vägen bör man fortsätta. Bolidenbolaget är en storkapitalistisk koncern, som lever högt på vinsterna av de naturtillgångar som exploateras i Norroch Västerbotten. Bolaget är ett av de toppnoterade i fråga om vinstutvecklingen. Vi redogör också för detta i vår motion. Vi säger i motionen att bolaget har ”plockat russinen ur kakan” och struntat i samhällsansvaret. Med det menar vi inte bara bolagets brottsliga nonchalans när det gäller miljöskyddet utan också underlåtenheten att satsa en del av vinsten på att skapa ökad sysselsättning genom förädling och nya industrier, detta trots att man hämtat sina rikedomar från områden som har stora sysselsättningssvårigheter. Vi föreslår en skyndsam utredning om statligt övertagande av Bo lidenbolagets gruvtillgångar i Norroch Västerbotten. I Västerbotten gäller det Stekenjokk, Kristineberg och Boliden, i Norrbotten Laisvall och den vinstgivande koppargruvan i Aitik. Vi finner inget skäl för att de mycket stora vinsterna på gruvbolagets exploatering av malmtillgångarna i de båda nordligaste länen skall hamna i enskilda profitörers händer. De bör stanna hos samhället och återanvändas bl.a. för att skapa nya industrier och full sysselsättning i resp. län. Vår principiella grundsyn är som bekant att hela gruvnäringen skall förstatligas. Utskottet hänvisar till den mineralpolitiska utredningen. Vpk anser att förstatligandet av gruvnäringen måste ses som ett viktigt samhällsintresse. Man kan lämpligen börja med att ta hand om Bolidenbolagets tillgångar. Jag yrkar alltså att riksdagen i anledning av motion nr 1628 hos regeringen anhåller om skyndsam utredning angående ett statligt övertagande av Bolidenbolagets tillgångar i Norroch Västerbotten samt Rönnskärsverken.

Herr talman! Kammarens ledamöter vet att vänsterpartiet kommunisterna i många år väckt motioner om förstatligande av byggmaterialindustrin och då främst den tunga byggmaterialindustrin. Genom Cementas köp av Gullhögen har kravet ytterligare underbyggts. Vi har i våra tidigare motioner pekat på monopoltendenser — duopol, kartellbildningar och annat som drivit upp prisnivån. Bara mellan åren 1970 och 1973 steg byggkostnaderna med 45 96. Det skall bli intressant att se vilket procenttal som uppnås fram till 1976; det återstår ännu att se. Då skall man också beakta att byggnadsarbetarnas andel av byggkostnaderna är sjunkande. Det är alltså främst kostnaderna för material som har ökat. I samband med att Cementa köpte Gullhögen fullbordades ett praktiskt taget hundraprocentigt monopol inom cementproduktionen. Redan före den här fusionen hade AB Cementa och AB Gullhögen en utpräglad dominans. De bestämde själva priserna efter överläggningar sinsemellan. De påstod att de i och för sig konkurrerade med varandra, men att priserna alltid var desamma och att prishöjningarna alltid inträffade samtidigt. Nu finns all cementtillverkning inom ett enda bolag, nämligen Euroc, och monopolet är även formellt fullständigt. Tidigare kunde man utläsa att två kapitalgrupper, knutna till SE-bankken respektive Svenska Handelsbanken, dominerade byggmaterialindustrin. Efter Eurocs köp av Industrivärdens aktier i Gullhögen är Sveriges största affärsbank, SE-banken med en omsättning på över 30 miljarder, ensam herre på täppan. Euroc — den stora byggmaterialtillverkaren — är också den största aktieägaren i Skånska Cementgjuteriet. Inte nog med det, man får efter detta inköp kontroll över de tre största betongelementföretagen i landet, nämligen A-Betong, Strängbetong och Skånska Cementgjuteriets Elementdel — och dit hör Ohlsson & Skarne. För att få en uppfattning om vad detta innebär måste det sägas att de tre nämnda företagen sinsemellan är ungefär lika stora men att vart och ett av de nämnda företagen är tio gånger så stort som det fjärde företaget i landet. AB Balken, som är Sveriges till storleken fjärde byggföretag, är också knutet till SE-banken. Herr talman! Det är inga nya krav som framförs när det gäller att staten skall överta byggmaterialindustrin. Hela byggnadsämnesindustrin kännetecknas av en enorm kapitalkoncentration, där industriaktiebolaget Euroc blivit helt dominerande. Euroc har monopol på materialtillverkning samtidigt som man äger råvaror och i stor utsträckning behärskar förädlingen fram till färdig produkt, dvs. färdig byggnad. Skadeverkningarna för samhället är stora. Byggkostnaderna och därmed hyrorna skjuter i höjden samtidigt som de anställda inom Euroc får sin utkomst underställd direktörens godtycke. Man förväntar sig måhända ökad stabilitet när det blir en enda ägare till ett sådant här företag. Det rakt motsatta har inträffat. I samband med dessa sammanslagningar har en mängd arbetares sysselsättning hotats. Det har förts ett flertal debatter om Hällekis. Jag skall inte i samband med den här motionen upprepa det som tidigare anförts. Men det må ändå vara tillåtet att säga att de löften som givits här från utskottstalesmän och från regeringsledamöter inte har infriats. Tvärtom hotas de arbetare som har varit utsatta för Euroc-koncernens strukturrationaliseringar i stor utsträckning att mista sin sysselsättning. Herr talman! Vid alla sådana här framställningar som förekommit från vänsterpartiet kommunisternas sida har det alltid påpekats att en utredning sitter och funderar på frågorna om integration och kapitalkoncentration. Det är alltså ingen nyhet när man kan läsa i utskottsbetänkandet att ytterligare en utredning är tillkallad med fem sakkunniga. Det är svårt att i nuläget uttala sig om resultatet av den utredningen, men det kan inte vara fel att erinra om vilket öde tidigare utredningar har mött. Det tillsattes en utredning 1947. Den skulle utreda koncentrationstendenserna och monopolbildningarna inom byggmaterialindustrin. När den hade arbetat ett antal år fick den order uppifrån att avsluta sin utredning utan att avge något betänkande. Jag kan naturligtvis inte säga bestämt att samma öde kommer att drabba den här utredningen med fem sakkunniga, men det är en befogad gissning om jag säger att det går på det sättet. Det bästa sättet för samhället att i bostadskonsumenternas intresse sänka materialkostnadernas del av de totala byggkostnaderna är att som ett första steg förstatliga den dominerande företagsgruppen i fråga om byggnadsmaterial — nämligen Industri AB Euroc. En sådan åtgärd skulle innebära en begränsning av storfinansens monopol inom byggnadsmaterialindustrin och skapa förutsättningar för ett billigare byggande. Vidare skulle samhället få insyn i alla led och delar av byggmaterialmarknaden. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till motionen 1631.

Herr talman! I de tre motioner som behandlas i detta betänkande föreslås statligt övertagande av tre olika företag, dels gruvföretagen Vieille Montagne i Närke och Bolidenbolaget —- framför allt dess anläggningar i Norroch Västerbotten —, dels byggämneskoncernen Industri AB Euroc med verksamhet på ett flertal platser i Sverige. I en av motionerna anförs till att börja med att Sveriges naturresurser bör ligga i folkets händer och vara under folklig kontroll, Utskottet uttalar att det liksom motionärerna finner det angeläget att mineralutvinningen i vårt land sker med hänsynstagande till samhällets långsiktiga behov och till kraven på en god miljövård. Mineralpolitikens inriktning är också föremål för en utredning. Ett betänkande som belyser försörjningssituationen på mineralområdet torde vara att vänta inom ca ett halvår, men utredningen fortsätter sitt arbete och skall då bl.a. överväga en eventuell ändrad inriktning av vår mineralpolitik. Flera av de synpunkter och förslag som framförs i motionen torde lämpligen prövas i ett sådant sammanhang. Beträffande de två gruvföretagen lämnas utförliga uppgifter i utskottsbetänkandet, varför jag saknar anledning att här gå närmare in på detta. Låt mig bara konstatera att Vieille Montagne, som det helt riktigt sägs i motionen, är ett utländskt — ett belgiskt — företag som startade sin verksamhet i Sverige år 1857. Det var alltså inte i går som det hände. Bolagets verksamhet har vid flera tillfällen varit föremål för utredningar och beslut av svenska myndigheter, vilket också herr Israelsson påpekade. Enligt tidigare och nu gällande lagstiftning, den senaste antagen år 1968, får utländskt företag som vid lagens ikraftträdande idkade näring här i riket på grund av äldre bestämmelser fortsätta denna verksamhet därest tillstånd meddelas enligt den nya lagen. Samhället har alltså behandlat dessa frågor flera gånger. Under senare år har bolaget varit föremål för stor uppmärksamhet i press och massmedia i övrigt med anledning av vissa miljöfrågor. Nu har bolaget fått tillstånd att utnyttja ett område för deponering av vissa avfallsprodukter. Tillståndet gäller endast till utgången av år 1981. En mycket intensiv forskning pågår för att finna användning för dessa avfallsprodukter i nyttig produktion, och man förutsätter att denna uppgift kommer att kunna klaras. y Bolidenbolaget, som torde vara mera allmänt känt, är en koncern med verksamhet inom ett stort antal områden. Vad som i detta sammanhang är av särskilt intresse torde vara bolagets gruvbrytning och dess metallurgiska verksamhet. Bolaget äger ett 20-tal gruvor i Nordoch Mellansverige, och där utvinnes koppar, zink, bly och svavelkis samt också små mängder guld, arsenik, silver m.m. Genom en högt uppdriven teknik utnyttjar bolaget gruvor med ytterligt låg metallkoncentration, ända ner till 0,4 96 — det låter närmast sagolikt. Mycket stor uppmärksamhet har på det senaste året ägnats bolagets smältverk i Rönnskär utanför Skellefteå på grund av de synnerligen dåliga miljöförhållandena där. Efter regeringsbeslut har nu bolaget att vidta synnerligen omfattande saneringsåtgärder, som kommer att innebära investeringar i hundramiljonersklassen. Bolagets vinst har under tidigare år varit god, men för innevarande och närmast följande år beräknar bolaget att verksamheten endera kommer att gå med förlust eller allra högst ge nollresultat. Man kan då, om man vill raljera, fråga: Varför förstatliga Rönnskär och Boliden just nu när stora investeringar stundar och vinsterna försvinner under ett antal år? Som framgår av utskottsbetänkandet avstyrker utskottet motionens förslag om överförande till staten av de två gruvföretagen, bl,a. med hänvisning till den pågående mineralpolitiska utredningen, i samband med vilken denna fråga senare kan prövas. Förslaget om förstatligande av Industri AB Euroc rör sig på ett helt annat område. Det är riktigt att byggnadsmaterialindustrin i Sverige kännetecknas av en betydande koncentration, och Euroc har en helt dominerande ställning inom vissa sektorer. Enligt motionärerna medför detta skadeverkningar för samhället, och de kräver att staten skall överta Euroc för att få till stånd ”en icke spekulativ produktionsoch prispolitik”. Utskottet framhåller nu liksom flera gånger tidigare — det gäller en motion som återkommit flera år — att byggnadsmaterialindustrin bevakas av staten på olika sätt. Särskilt framhåller utskottet att en utredning nyligen tillsatts för att studera branschen och ange vägar att minska eller eliminera de effekter av dess strukturutveckling som kan vara negativa för samhället. Det framgår av utredningsdirektiven att just de områden som berörs i motionen och där Euroc-koncernen är verksam alldeles särskilt, skall uppmärksammas. Herr Olsson i Stockholm har en konspirationsteori innebärande att någon kommer att säga till denna utredning att den skall upphöra med sitt arbete och inte slutföra uppdraget. Det må vara herr Olsson obetaget att framföra dessa fantasier, men jag är övertygad om att något sådant inte kommer i fråga. Det är inte i första hand vänsterpartiet kommunisterna som krävt denna branschutredning utan den har påyrkats av svensk fackföreningsrörelse, och jag är helt övertygad om att den kommer att se till att utredningen fullföljs. Utskottet avstyrker de behandlade motionerna. Herr talman! Jag ber att med det anförda få yrka bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Herr Svanberg är inte överens med mig om Bolidenbolagets förstatligande av två skäl: dels arbetar en utredning, dels ser bolagets vinst i år inte ut att bli särskilt stor. Då kan man ju erinra om att Bolidenbolagets vinst i fjol var 375 milj.kr. Det är alltså en god affär, en god affär som bör bli samhällets goda affär. Från arbetarhåll — det vill jag också erinra om — har det drivits en kampanj för just det som vi föreslår, nämligen Bolidenbolagets förstat ligande, bl.a. av skäl som jag här har redogjort för. I ett brev till vpk:s och SAP:s riksdagsgrupper i fjol begärde Metalls avdelning 209 i Skelleftehamn att partierna skall verka för ett förstatligande av Bolidenbolaget.

Där har man ju f. ö. genom LKAB en god utgångspunkt för att gå vidare.
Herr talman! Herr Svanberg säger att vpk-motionen om ett förstatligande av byggnadsmaterialindustrin är en ständigt återkommande motion, och det är sant. Han säger också att en branschutredning är tillsatt som skulle utreda just de problem som vi pekar på i vpk-motionen. Jag förmodar att herr Svanberg har gjort som jag, nämligen tittat i protokollen från föregående debatter i det här ämnet. Det har varit årligen återkommande debatter om vpk-motioner som behandlats i näringsutskottet. Det har varit ett antal interpellationer och i vissa fall enkla frågor. Herr Svanberg kan väl erkänna, tycker jag, att vid varje sådant tillfälle har det sagts att det sitter någon utredning och grunnar på det här. Man har alltid sagt att den och den utredningen är tillsatt och den skall titta på de här problemen — de kommer att bli lösta. Jag kan läsa i detta utskottsbetänkande att den senaste utredningen tillsattes så sent som för bara någon månad sedan. Det är alltså ett ständigt motargument att det finns en utredning. Herr Svanberg säger att jag har en konspirationsteori om att ingenting skall komma ut av utredningen. Han kan måhända ha rätt, men han kan väl å andra sidan ha överseende med min konspirationsteori, om han ser på det förflutna. Den utredning som tillsattes 1967 fick nämligen order uppifrån, från regeringen, att inte avge något betänkande. När herr Svanberg till slut säger att det här minsann inte är vpk:s krav utan någonting som folkrörelserna har drivit och att det nu skall bli verklighet av det hela, har jag inte mycket att invända. Det är sant att folkrörelserna och arbetarrörelsen drivit det här kravet. Men det är vpk som har fångat upp det, skrivit motioner och interpellationer om det och drivit kravet i kammaren. Det är ju herr Svanberg i första hand som har avstyrkt förslagen åtminstone under de senare åren, och tidigare har det varit andra talesmän för socialdemokraterna. Jag förnekar alltså inte att folkrörelserna är överens med vpk i detta fall. Och det är tydligen bara vpk som kan stå för folkrörelsernas krav i den här frågan.
Herr talman! Herr Svanberg polimiserade egentligen inte mot vad jag sagt. Han hänvisade bara till mineralpolitiska utredningen och sade att vi borde avvakta den. Jag har alltså inte anledning att gå in på polemik — jag vill bara påminna om några saker. På tal om Boliden AB frågade herr Svanberg varför man skall förstatliga ett företag när det inte går med. vinst och står inför stora investeringar. I fråga om Vieille Montagne är det helt annorlunda. Man är just i färd med att avsluta en större investering och att fördubbla produktionen. Den nuvarande produktionen sysselsätter ungefär 300 anställda. Men trots att produktionen nu fördubblas ökar man antalet anställda med bara ca 30 personer. Företaget är redan förut mycket lönsamt. Med en fördubbling av produktionen med nästan samma antal anställda måste företaget bli ännu mer lönsamt. Jag vill också påminna om att zink och bly som många andra råvaror under senare år har varit utsatta för kraftig spekulation. Priset var för något år sedan uppe i fyra gånger det normala. Nu är det på väg ned igen, men inte till tidigare nivå. Trots att verksamheten vid Vieille Montagne har pågått sedan år 1857 finns det åtskilligt med malm kvar och den är av hög halt. Utskottet beräknar att det finns säkra tillgångar för 25 år och troliga för 50 år. Där finns alltså en hel del att hämta.

Herr talman! Herr Lövenborg säger att Boliden AB är minsann en god affär och att det är bäst att staten övertar det. Men då använder han fel tempus. Boliden AB var en god affär. De närmaste åren kommer det inte att vara det på grund av mycket stora investeringar som genom statliga åtgärder måste vidtas för att förbättra bl.a. miljövården i Rönnskär. Jag tycker därför det finns all anledning att låta mineralpolitiska utredningen arbeta och att låta Boliden AB självt betala de miljövårdsinvesteringar som måste göras. Bolaget har ju tidigare tagit hand om vinsterna och bör alltså göra de investeringar som nu framtvingas av samhället. Herr Olsson i Stockholm påstår att han när kommunisterna motionerar om någonting alltid möts av svaret att det pågår en utredning. Ja, det är nog många andra personer och partier som möts av det svaret också. Vi har ett mycket bra utredningsväsende här i landet. Av tradition vill vi veta vad vi skall göra innan vi sätter i gång någonting. Därför utreder vi först. Men det kan också vara så, herr Olsson i Stockholm, att en hel del av motionerna föranleds av att man vet att en utredning skall tillsättas. Då kan man påstå att utredningen i fråga tillkom därför att man motionerade. Det är nog ett vanligt sätt på vilket motioner kommer till. I övrigt har jag inte så mycket att bråka med herr Olsson i Stockholm om. Det är självklart att dessa frågor skall utredas och lösas för att uppnå förbättringar. Svensk fackföreningsrörelse är också intresserad av det. Men jag tror inte att vi gör saken bättre genom att här i kväll fatta några beslut utifrån denna motion. Det är ett betydligt större problem än så, och det får lösas i rätt sammanhang. Jag vill gärna tacka herr Israelsson för att han talade om att det finns en bra affär att göra, nämligen att förstatliga Vieille Montagne. Ja, det är möjligt. Visst har zinkpriserna åkt upp och ned och kommer knappast tillbaka till den tidigare nivån. Men jag tror inte heller att det är en så god affär att vi inte har råd att låta mineralpolitiska utredningen arbeta färdigt. Och kom ihåg att det är ett företag som har funnits i mer än 100 år, sedan 1854. Man bör väl också ta viss hänsyn till det och i stället verka för en bättre miljövård. Vi får en bra skötsel av detta företag om det, som herr Israelsson säger, skall leva i minst 25 år till. Jag tycker därför att man inte skall spela upp detta mer än vad det är värt, utan låta de utredningar som pågår få fortsätta samt låta den av herr Lövenborg så förkättrade socialdemokratiska näringspolitiken få lösa dessa frågor steg för steg.
Herr talman! Jag kan inte låta bli att helt kortfattat göra en reflexion. Herr Lövenborg sade att det är en god affär att förstatliga. Men förstatligande, herr talman, brukar inte vara en god affär! Det föder sällan sin man i längden, och det ger inte heller ekonomiska möjligheter att medverka till att vpk kan'få de anslag som partiet behöver, lika litet som vi andra, för att bedriva politisk verksamhet här i riksdagen.
Herr talman! Jag vill nog påstå att förstatligandet oftast är en god affär, om man ser litet längre än bara till det krassa profittänkandet. Det finns ju också någonting som heter samhällsnytta, herr Lothigius. Jag vill säga till herr Svanberg att jag hävdar att Bolidenbolaget är en god affär — vinsten under fjolåret var 375 miljoner. I år emotser man visserligen en tillfällig nedgång, men samtidigt säger bolaget att man för 1976 emotser en resultatförbättring. Men detta är inte det helt avgörande, utan det finns också viktiga principiella synpunkter att anlägga på frågan, och de borde väl inte vara främmande för herr Svanberg! Socialdemokratins insatser för förstatligande har verkligen inte varit imponerande. Längre än till 5 96 statlig industriproduktion har man inte kommit. Efter 40 år av maktinnehav och många år med stabil arbetarmajoritet i riksdagen är det inte särskilt mycket. Vissa nyckelnäringar borde man ha hunnit ta itu med, exempelvis gruvnäringen, där man redan kommit en bit på väg genom att det finns ett statligt gruvbolag. Men det är 20 år sedan LKAB förstatligades. Måste det inte — även med den socialdemokratiska takten — anses vara på tiden att ta nästa steg? Målinriktningen är ju ganska diffus i SAP:s program men det står i alla fall någonting där om att socialdemokratin skall ”i varje särskilt fall pröva vilka former av ägande, företagande och nyskapande som bäst betjänar människornas krav på framåtskridande och välfärd.

Herr talman! Herr Svanbergs avgörande invändning mot vpk-motionen om förstatligandet av Industri AB Euroc går ut på att en utredning pågår. Han fortsätter med att säga att vi i Sverige har ett bra utredningsväsende. Det fungerar bra, och därför bör vi kunna lugna oss med det beskedet. Jag kan väl instämma i att vi har ett bra utredningsväsende, men jag instämmer definitivt inte med honom när det gäller koncentrationen inom byggmaterielindustrin. Där har utredningarna i varje fall inte lyckats särskilt bra. Och om de möjligen skulle ha kunnat komma till någon form av resultat, har den socialdemokratiska regeringen stoppat det! Detta är fakta. Fortsättningsvis säger herr Svanberg att vpk passar på att motionera när det sitter en utredning, kanske för att senare få rätt här i kammaren. Ja, då må jag säga att vi åtminstone är ihärdiga! Men ”passa på” och ”passa på”: vi har ju motionerat om denna åtgärd år efter år, men den har ändå inte blivit genomförd, och inte nog med det; både herr Svanberg och andra talesmän för hans parti hänvisar alltid till att det sitter någon form av utredning och grunnar på problemet — det är sakläget. Herr Svanbergs senaste yttrande, om att ett bifall till vpk-motionen inte skulle gynna frågan, ifrågasätter jag. Jag måste säga att jag gör det på någorlunda sakliga grunder.
Herr talman! Jag har inte så mycket, men dock något, att tillägga. Först och främst är Vieille Montagne-bolagets namn intressant. Det slutar nämligen med bokstäverna S.A., och de skall stå för Société Anonyme. Om jag lägger in en annan tolkning i det begreppet, skulle jag kunna säga att det är ett hemligt sällskap som står för den här verksamheten. Jag berörde förut den socialdemokratiska motionen från 1945 litet grand. Där pekar man särskilt på distansen mellan ledningen för det här företaget och svenska förhållanden — men jag skall inte säga mer om det. Jag går tillbaka till en annan sak som nämns i utskottets betänkande: det skulle föreligga en reciprocitetsrisk om man nationaliserade den här naturtillgången. Utskottet menar att gör vi någonting, kan man göra något annat mot svenska företag utomlands. Jag tror inte att vi behöver befara det i det här sammanhanget. Tvärtom har jag den uppfattningen att nationalisering av naturtillgångar inom varje enskilt land är någonting accepterat. Något annorlunda kan det bli om det rör sig om industriföretag eller liknande; det är inte riktigt samma sak. Jag kan slutligen, bara som en detalj, nämna att riksdagen gjorde en liten lapsus när vi beslutade om arbetsmiljöfonderna, och den sammanhängde just med det här företagets uppbyggnad. Riksdagens beslut om arbetsmiljöfonderna kom faktiskt inte att omfatta Vieille Montagne, eftersom dess ledning är en avdelning av det belgiska bolaget.

Herr talman! Bland de många motioner som behandlas i inrikesutskottets betänkande nr 17 finns också motionen 962 som jag har väckt tillsammans med herr Gustafsson i Stenkyrka och herr Carlström. Yrkandena i den motionen överensstämmer med vad som framfördes i en motion med samma inriktning vid föregående års riksdag. Inrikesutskottet behandlade redan då våra propåer i en välvillig anda och uttalar även i år förståelse för våra yrkanden i ett enhälligt betänkande.

Det har måhända sin förklaring däri att utskottet har diskuterat flera motioner samtidigt och därför kommit att behandla vår motion väl summariskt enligt min mening. Vad jag vill påtala är följande. När det gäller permitteringslönerna hänvisar utskottet till företagsskatteberedningen och säger att denna har för avsikt att behandla frågan om skattefria avsättningar till de s.k. latenta uppsägningslönerna. Därmed skulle bl.a. företagens kreditvärdighet kunna förstärkas, menar man. Ja, det kan tänkas, men det har inte så mycket med permitteringsbestämmelserna att göra. Enligt vad jag dessutom kunnat utröna har företagsskatteberedningen inte alls tagit upp frågan om permitteringslönerna, och i motsats till utskottet är jag inte helt övertygad om att utredningen kommer att ta upp den här frågan. Den 30 maj förra året fattade riksdagen ett principbeslut om införande av en allmän arbetslöshetsförsäkring och begärde hos regeringen att få en utredning tillsatt. Vid det tillfället behandlades också ett motionsyrkande från oss som i princip var detsamma som yrkandet under punkten 2 i årets motion. I riksdagsbeslutet ingick att den allmänna arbetslöshetsförsäkringen skulle täcka även en utsträckt permitteringstid till dess att det enskilda företaget tar över ansvaret för permitteringslönen. Det betyder alltså att vårt motionsyrkande därmed sanktionerades av riksdagen. Kort efter det att riksdagsbeslutet fattats tillsattes också den önskade utredningen, som kallas 1974 års utredning om allmän arbetslöshetsförsäkring. Men trots att frågan om permitteringslön alltså borde ligga där och inte i företagsskatteberedningen, så omnämns detta inte i det nu aktuella utskottsbetänkandet. Efter vad jag kunnat utröna har utredningen inte ens tagit itu med frågan ännu och såvitt jag förstår i varje fall i det här avseendet inte effektuerat riksdagens beslut. Detta kan vara förståeligt från arbetsmässiga synpunkter, men det är inte desto mindre ytterst beklagligt. Jag vill här erinra om att herr Helén i den allmänpolitiska debatten för ungefär en månad sedan mycket skarpt kritiserade förhalningen av denna reform, som han och vi inom moderata samlingspartiet betraktar som en central trygghetsreform. Jag delar i allt väsentligt herr Heléns kritiska synpunkter. Jag tycker det är utomordentligt.angeläget att snarast och i varje fall före en konjunkturnedgång skapa spärrar mot att de nya permitteringslönebestämmelserna får till följd att även i och för sig välkonsoliderade företag kan slås ut. Och som vi vet har vi i dag att se fram mot ett eller kanske ett par mycket bekymmersamma år. Herr talman! Jag har varken rätt eller anledning att nu ställa något konkret yrkande, utan jag kan bara hoppas att de utredningar som utskottet hänvisat till verkligen tar itu med de problem som sammanhänger med de nya permitteringslönebestämmelserna och, vad mera är, lägger fram konstruktiva förslag till lösningar inom en snar framtid. Det förefaller mig emellertid tyvärr inte uteslutet att vi motionärer får anledning att återkomma än en gång i detta ärende.

Herr talman! Även jag skall något beröra motionen 962 av herr Träff m.fl., och låt mig då först säga något om bakgrunden. Lagen om anställningsskydd, som beslutades av riksdagen i december 1973 och trädde i kraft den 1 juli 1974, antogs med en stor majoritet i riksdagen. Den filosofi som var vägledande för lagstiftningen var, som namnet på lagen anger, att åstadkomma ett skydd för arbetstagarna mot obefogade och snabba uppsägningar. Den hade också ett jämlikhetssyfte mellan olika kategorier anställda i företagen. Alla anställda fick i princip samma trygghet i sin anställning. En av lagens centrala punkter är tryggheten till utkomst för den anställde, även om arbete inte kan beredas. Uppsägningstiden vid befogad uppsägning blir exempelvis längre ju längre anställningen har varit. Även åldern spelar därvid en roll, detta därför att det är svårare för äldre än för yngre att få arbete. En annan del av tryggheten är att slippa inkomstbortfall vid återkommande permitteringar. Innan lagen om anställningsskydd kom till kunde arbetsgivare med kort varsel korttidspermittera. Resultatet härav blev att de som var med i a-kassa efter en karenstid fick a-kasseersättning. De som av olika anledningar inte fick ersättning från a-kassan hade att stå till arbetsgivarens förfogande utan ersättning. Den ersättning som utgick och fortfarande utgår när man är permitterad täcker inte inkomstbortfallet. En effekt som herr Träffs motion 962 skulle få är att förutom samhällets ökade kostnader kommer a-kassornas medlemmar genom sina avgifter att få betala kostnaderna för förlängningen av permitteringarna. Man skall alltså göra en överföring från arbetsgivaren till de anställda i företaget. Jag vill för min del emellertid säga, att om någon ändring skulle göras vore det mera naturligt att tiden för permitteringar sänktes, inte som motionen kräver en dubblering av vad som i dag gäller. Den totala effekten av herr Träffs och hans medmotionärers förslag skulle bli en urholkning av den trygghet för de anställda som riksdagen med stor majoritet ansåg vara ytterst viktig. Herr Träff sade också själv att årets motion var ungefär likalydande med en motion förra året. Det visar att herr Träff och hans medmotionärer inte delar denna riksdagens uppfattning. Herr Träff har inte yrkat bifall till sin motion, men jag vill yrka bifall till inrikesutskottets hemställan i betänkandet nr 17.
Herr talman! Jag hade inte för avsikt att gå in i någon sakdebatt, men efter det senaste inlägget finns det anledning att erinra om den situation som rådde innan de nya permitteringslönebestämmelserna infördes. Då betalade arbetsgivaren permitteringslön under de första fem dagarna och sedan tog arbetslöshetskassan i normalfallet över. Med den allmänna arbetslöshetsförsäkringen eftersträvade man en generellt verkande trygghet för samtliga, oberoende av anslutning till facklig arbetslöshetskassa. Men den ändring som genomfördes i och med den nya lagen betydde också en ändrad riskfördelning vid sysselsättningsstörningar. Det är en ändring som jag — det sade jag redan förra året — knappast tror att lagstiftarna hade avsett. Riksdagsbeslutet om en snabb utredning om en allmän arbetslöshetsförsäkring som också skulle omfatta permitteringslön vittnar väl om att riksdagen delar den uppfattningen.
Herr talman! Herr Träff säger att lagen innebär en ändrad riskfördelning. En ändrad riskfördelning blir det naturligtvis också om man skulle anta förslaget att fördubbla karenstiden för permitteringslön från 30 till 60 dagar. Det skulle betyda att den anställde i ytterligare 30 dagar finge arbetslöshetskasseersättning i stället för permitteringslön, vilket skulle ge honom en mycket lägre inkomst. Den högsta arbetslöshetskasseersättning som i dag betalas ut inom LO-området är 130 kr. per dag, och den betalar man dessutom skatt för. Och det är bara 60 96 av kassorna som har utbetalningar av sådan storlek. En fördubbling av karenstiden skulle betyda en ändrad riskfördelning också så till vida att arbetslöshetskassemedlemmarna fick stå för en del av kostnaderna, eftersom det statliga stödet till arbetslöshetskassorna inte uppgår till mer än 85 26. Resten får man ta ut i form av ökade avgifter. Det är klart att genomförandet av förslaget innebär en ändrad riskfördelning, men den kan naturligtvis inte accepteras av de anställda. Däremot skulle den — det är jag helt på det klara med — anses fullt rimlig på företagarhåll.
Herr talman! Låt mig ännu en gång svara herr Ulander. För det första vill jag erinra om att det tidigare förhållandet har baserats på ett avtal mellan arbetsmarknadens parter, ett avtal som var tio år gammalt då lagen infördes.

Det är alltså inte någon bestämmelse som är till fördel för arbetsgivaren, utan den är avsedd att sätta ett tak för möjligheterna att utnyttja permitteringslönesystemet. Vad vi har yrkat i vår motion är att utredningen som fått i uppdrag att utreda den utvidgning av arbetslöshetsförsäkringen som man ställt i utsikt snarast måtte utarbeta och framlägga ett förslag också i detta ärende inom ramen för den allmänna arbetslöshetsförsäkringen.

Herr talman! Vänsterpartiet kommunisterna har alltsedan riksdagen 1973 antog lagen om anställningsskydd i motioner krävt att deltagande i strejk aldrig skall kunna åberopas som grund för uppsägning eller avsked. Socialdemokraterna och de borgerliga partierna har alltid hävdat motsatsen, dvs. att arbetsköparna skall ha den möjligheten. I det betänkande som i dag föreligger till behandling hänvisar utskottsmajoriteten till vad man skrivit i tidigare betänkanden och till vad som skrivits i propositionen 129 år 1973 av dåvarande inrikesministern Eric Holmqvist beträffande grund för uppsägning och avsked i samband med deltagande i olovlig konflikt. Vi kan i dag konstatera att arbetsdomstolen redan har skapat prejudikat i denna fråga. Domstolen har helt godkänt det ökända städbolaget ASAB:s motivering för avsked av Skövdestäderskorna. Motiveringen var att strejken var långvarig och därför betraktades som allvarlig. Dessutom har AD lagt stor vikt vid att strejken gällde kamp för högre löner, vilket tydligen enligt utskottsmajoriteten — och den tidigare riksdagsmajoriteten - är en försvårande omständighet. Att konflikten också i hög grad gällde svårigheter med arbetsledningen och olidliga arbetsförhållanden har arbetsdomstolen inte fäst någon större vikt vid. Arbetsdomstolen har än en gång, som så många gånger tidigare, ställt sig helt på arbetsköparnas sida och godkänt ASAB:s åberopande av och hänvisning till lagen om anställningsskydd — att deltagande i arbetskonflikt är saklig grund för t.o.m. avskedande. De fall av arbetskonflikt som enligt riksdagen och inrikesutskottets majoritet skall kunna tänkas undantas är när konflikten gäller exempelvis dålig arbetsmiljö eller att arbetsledningen har uppträtt olämpligt. Men strejker av den typen är i dag ytterst sällsynta jämfört med de arbetskonflikter som gäller kampen för högre löner, andra löneformer och därmed sammanhängande frågor. Inte så sällan förekommer det att fackliga förtroendemän i konfliktsituationer klart uttalar sin förståelse för arbetarnas kamp för högre löner, då med hänvisning till att de centrala lönerörelserna inte har givit ett godtagbart resultat. Många fackliga förtroendemän har också uttalat sitt missnöje med den snäva rörelsefrihet som fackföreningarna har lokalt. Men trots att dessa förhållanden är väl kända inte bara hos arbetsköparna utan också i fackföreningsrörelsen och i regeringspartiet är man beredd att på nytt spika att deltagande i arbetskonflikt som gäller kamp för högre löner är att betrakta som saklig grund för både uppsägningar och avskedanden. Detta tydligen för att skrämma arbetargrupper från att aktivt delta i den lokala lönekampen. Jag är övertygad om att det inte finns något som helst stöd för denna uppfattning hos det arbetande folket. Vänsterpartiet kommunisterna vill än en gång på det bestämdaste tillbakavisa denna tolkning av lagen om anställningsskydd. Denna lag tillkom ju för att, som det så vackert hette, säkra arbetarnas anställning. Men den kan samtidigt användas som slagträ mot arbetargrupper som tvingas ut i öppen strid mot ogina arbetsköpare. Utskottsmajoriteten hänvisar även i år till arbetsrättskommitténs pågående arbete och förutsätter att kommittén lägger fram förslag som i viss mån kommer att ändra på nu rådande förhållanden. Det är dock inte innebörden i det förslag som f.n. finns i utredningen. Förslaget innebär att om domstol inte utdömer skadestånd — eller utdömer jämkat skadestånd — skall detta skydda mot uppsägning eller avsked. Men utredningen föreslår att vid sådana tillfällen då strejken riktar sig mot avtalet skall högre skadestånd än vad som hittills gällt kunna utdömas. Det innebär i praktiken att alla konflikter som gäller kamp för högre lön kommer att betraktas som allvarliga och också rendera ett högre skadestånd. Arbetsrättskommitténs förslag kommer snarare att skärpa nu rådande praxis. Vi har all anledning att återkomma i denna fråga vid senare tillfälle då arbetsrättskommitténs förslag blivit ett regeringsförslag. Svartlistning av aktiva och radikala arbetare är ingenting nytt på svensk arbetsmarknad. Sådan har förekommit mer eller mindre oavbrutet ända sedan den tid då arbetarrörelsen beslutade sig för att föra en organiserad kamp mot kapitalet. Svartlistning förekommer än i dag, oavsett hur mycket det pratas om arbetslivets demokratisering, medbestämmanderätt, medinflytande eller vilka andra vackra ord man använder för att skyla över och dölja motsättningarna mellan lönearbetare och arbetsköpare. Vänsterpartiet kommunisterna påtalade förekomsten av svartlistning i en motion med anledning av propositionen om lagen om anställningsskydd. Vi krävde då att svartlistning av politiskt och fackligt aktiva arbetare skulle i lag förbjudas. Regeringspartiet och de borgerliga partierna hänvisade då till svårigheterna med en sådan lagstiftning, samtidigt som man enstämmigt ansåg det felaktigt att arbetare som anvisats arbete av arbetsförmedling skulle kunna vägras arbete på osakliga grunder. Det var således ett medgivande att de synpunkter vi framfört i vår motion var riktiga. Man tillade också att en sådan lagstiftning måste medföra arbetsförmedlingstvång. Detta är helt riktigt. Om en lagstiftning mot svartlistning antas måste man samtidigt införa arbetsförmedlingstvång. Det existerar f. ö. en sådan lagstiftning redan nu, även om den endast omfattar äldre arbetare eller arbetare med nedsatt arbetsförmåga. Jag ser inget hinder för att utsträcka denna lagbestämmelse till att gälla alla arbetssökande. Då skulle arbetsköparnas envälde på den punkten avskaffas. Det skulle göra det omöjligt att svartlista någon på grund av facklig eller politisk aktivitet. Om vi hade haft en sådan lag skulle exempelvis inte Brasons i Gällivare kunnat utestänga de sömmerskor som tvingades ut i en s.k. olaglig strejk och sedan blev avstängda från sina anställningar. Denna strejk stöddes f. ö. av många fackliga organisationer, vilket bevisar att många arbetargrupper ansåg sömmerskornas kamp berättigad. Många fackliga organisationer gav också sömmerskorna ekonomiskt stöd. I ett frågesvar sade arbetsmarknadsministern att han ogillade en rekryteringspolitik som diskriminerar vissa arbetare. Obligatorisk arbets förmedling ansåg dock arbetsmarknadsministern inte vara ett lämpligt sätt att lösa problemen på utan hänvisade till ett ökat inflytande för arbetarna över företagens personalpolitik — dock utan att tala om vad detta ökade inflytande skulle bestå i. Vänsterpartiet kommunisterna har i andra sammanhang motionerat om att fackföreningarna skulle få bestämmanderätt, dvs. vetorätt, beträffande personalfrågor, men den gången röstades motionsyrkandet ner av regeringspartiet och de borgerliga partierna. Man ville således inte genomföra ett ökat inflytande. Jag måste ställa frågan: Hur har man då tänkt lösa problemen? Meningen är kanske att man skall ha någon typ av samrådsgrupp, som utan beslutanderätt skall prata om problemen. Vänsterpartiet kommunisterna har åter tagit upp dessa frågor i motionen 1975:400. Som jag tidigare sagt har utskottsmajoriteten även denna gång yrkat avslag på motionens samtliga yrkanden. Herr talman! Med hänvisning till vad jag nu sagt och vad som anförts i motionen yrkar jag bifall till den vid inrikesutskottets betänkande nr 18 fogade reservationen.
Herr talman! Jag skall inte ta upp någon sakdebatt med herr Hallgren i detta ärende. Herr Hallgren har varit vänlig och pekat rätt utförligt på utskottets motivering för avslag på vpk-motionen. Vi vet att en proposition kommer våren 1976 på grundval av arbetsrättskommitténs förslag. Då kommer frågan om anställningsskydd vid deltagande i arbetskonflikt att behandlas. Jag kan tillägga att vi har fått besked om att lagrådsremissen väntas i januari. Med hänsyn härtill anser utskottet det självklart att riksdagen inte nu skall göra något uttalande i frågan. Detta är, herr talman, skälet till utskottsmajoritetens ställningstagande, och jag yrkar bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Det ligger naturligtvis någonting i att man skall avvakta utredningar. Men dessa frågor är av yttersta betydelse för dem som jobbar ute på de olika arbetsplatserna.

Därför hade det varit befogat att tillgodose de av oss ställda kraven.

Herr talman! Herr Johansson i Vrångebäck har frågat mig om jag ämnar ställa medel till Svensk Fisks förfogande för att med omedelbar verkan möjliggöra ett förhöjt garantipris till svenska fiskare. Den 27 november 1975 tillkallade jag särskilda sakkunniga för att utreda fiskets kortoch långsiktiga problem. De sakkunniga, som antagit benämningen fiskerikommittén och där Sveriges fiskares riksförbund är företrätt, överlämnade den 2 december 1975 till mig förslag till åtgärder för att lösa fiskets akuta problem. Kommittén föreslår bl.a. att 7 milj.kr. anslås till regleringsföreningen Svensk Fisk för ökat prisstöd. Dessa medel bör av Svensk Fisk användas så att i första hand fiskargrupper med särskilt låga inkomster får inkomstförstärkning. Bland kommitténs övriga förslag kan nämnas ett med 30 96 ökat stöd till fiskefartyg som på grund av internationella överenskommelser om fångstbegränsning ej kan fiska utan tvingas ligga i hamn. Utöver nämnda stöd utgår redan nu arbetslöshetsersättning till besättningen vid fångstbegränsningar. Sådan ersättning kommer att utgå med 100 kr. per dag. Den är nu 70 kr. per dag. Kostnaderna för båtstödet och nämnda arbetslöshetsersättning skall enligt kommitténs förslag utgå av statsmedel. Kostnaderna beräknas till ca 3 milj.kr. per år. Kommittén föreslår vidare att 5 milj.kr. får utnyttjas av arbetsmarknadsstyrelsen för beredskapsarbeten i fiskeristyrelsens regi för fiskefartyg och besättningar vilka drabbas av fångstbegränsningarna för sill i Nordsjön och Skagerak. Särskilda åtgärder föreslås för insjöfisket. Vidare bör enligt kommittén förslag till förbättrat stöd till säkerhetsfrämjande utrustning för fiskefartyg läggas fram för vårriksdagen. För egen del vill jag understryka värdet av att fiskerikommittén snabbt kunnat enas om ett konkret program för att lösa fiskets akuta problem. Regeringen avser att omedelbart lägga fram en proposition i enlighet med förslaget för riksdagen.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
Det förslag som kommittén framlade i början av denna vecka hälsas givetvis med tillfredsställelse, även om de anvisade beloppen ej är fullt tillräckliga. Det är emellertid ett steg i rätt riktning, och vi måste besinna att läget är allvarligt och kräver brådskande åtgärder.
Herr talman! Med anledning av vad herr Johansson i Vrångebäck sade om beloppen kanske jag kan få läsa upp en del av ordalydelsen i den överenskommelse som träffats mellan företrädare för fiskarnas organisationer och kommitténs ledamöter i övrigt. Där står det: ”Våra förslag är enhälliga och vi anser att genomförandet av förslaget möjliggör en tillfredsställande lösning av nu föreliggande akuta problem inom fisket.” — Detta är alltså underskrivet även av fiskarrepresentanterna.
Herr talman! Med hänsyn till det brådskande läge frågan har kommit i är det väl angeläget att man nu, för att något skall göras snabbt, får ett enhälligt beslut. Det är fara värt att beloppen inte är av den storleksordning som läget kräver, men det är — som jag sade — ett steg i rätt riktning. Sedermera får det prövas vad som är erforderligt för att klara krisen.

Herr talman! Herr Olsson i Edane har frågat om jag vill medverka till åtgärder i skogen som höjer gallringsandelen och som på sikt skulle öka skogsmarkernas virkesavkastning. Andelen skogsvårdande gallringar — jag förutsätter att herr Olsson avser sådana — har de senaste 20 åren minskat från 50 96 av den totala avverkningen till 25 96. I absoluta tal är minskningen inte så stor. Dessa gallringar har på kort sikt främst den betydelsen att de möjliggör ett ökat tillvaratagande av det virke som produceras i skogarna. På längre sikt medverkar de till en högre produktion av värdefullt virke. Enligt min mening är det viktigt att fördelarna med de skogsvårdande gallringarna tas till vara i större utsträckning. Jag har erfarit att insikten om detta nu blir allt större bland skogsägarna. De statliga insatserna på området sker på olika sätt. För att få till stånd en ökad gallring utgår sålunda statsbidrag i norra Sverige sedan år 1974. Vidare satsas särskilt på gallringsmetoder i den forskningsoch utvecklingsverksamhet som finansieras gemensamt av staten och skogsbranschen. Slutligen vill jag nämna att regeringen avsatt 0,5 milj.kr. av det nya anslaget till främjande av skogsvård för åtgärder på gallringsområdet. Jag är alltså enig med herr Olsson om betydelsen av att gallringarna ökar och anser att staten för sin del har sörjt väl för en utveckling i denna riktning.

Herr talman! Först ett tack till jordbruksministern för svaret på min fråga. De virkesbalanser Som under året presenterats visar, att tillgången på råvara nu begränsar en ytterligare utbyggnad av landets skogsindustri — en fråga som vi f. ö. kommer att få ta oss an i kammaren under nästa vecka, då vi skall behandla propositionen med förslag om ändring av byggnadslagen. I det här läget är det självklart att alla som ägnar skogsbruket sitt intresse helhjärtat måste satsa på att försöka öka skogsmarkernas virkesavkastning. Härvid bör vi då observera att många skogar f. n. är dåligt gallrade. Skogen har en enorm betydelse för vårt land. Den är underlag för en av våra viktigaste näringar och ger sysselsättning åt ett stort antal människor. Samtidigt är skogen en omistlig miljötillgång, och detta gör det också nödvändigt att i större utsträckning beakta friluftslivets intressen i samband med skogsbruk. Som jag sade är många av våra skogar dåligt gallrade. Enligt det svar som jordbruksministern lämnade har gallringsandelen faktiskt minskat från 50 96 till omkring 25 96. Det finns därför all anledning att överväga en väsentligt ökad gallringsaktivitet i det svenska skogsbruket. Gallring i ett skogsbestånd har två huvudsyften, nämligen att skapa bättre bestånd och att ge gagnvirke. En fördubbling av gallringsaktiviteten i svenskt skogsbruk skulle kunna ge ett tillskott av I miljon kubikmeter gagnvirke, som i annat fall aldrig kommer vår industri till godo. Gallringen av vårt skogsbestånd minskade kraftigt under hela 1960 talet beroende på den svaga lönsamheten inom skogsnäringen. Koncentrationen av mekaniseringsintresset till slutavverkning, som alltid ger de största och lättaste vinsterna, har gjort att gallringen blivit eftersatt. Slutavverkningarna har, som sagt, mekaniserats i snabb takt, och samtidigt har gallringen visat sig tekniskt mera svårbemästrad. Nu talar jordbruksministern i sitt svar om att nya gallringsmetoder är under utarbetande, och detta skall hälsas med tillfredsställelse. Kan man förvänta att sådana gallringsmetoder är under utveckling, som kom mer att öka skogsägarnas intresse för gallringsavverkningar, så att de därmed också kan få ett bättre virkesutnyttjande i de berörda bestånden? Det är väl inget tvivel om att en förbättrad skogshygien och en ökad gallringsandel ger ett icke obetydligt tillskott av svensk träfiberråvara. Skogen är, som vi vet, den enda förnyelsebara råvaran.
Herr talman! Med de åtgärder som jag redovisat att staten för sitt vidkommande vidtagit borde man kunna ha rätt att hoppas att vi får den utveckling som herr Olsson i Edane här har efterlyst.
Herr talman! Fru Andersson i Hjärtum har frågat mig om jag ämnar lägga fram en proposition om lokaliseringen av statens centrala frökontrollanstalt i enlighet med det förslag som utredningen om kontrollanstalterna på jordbrukets område har lagt fram. Kontrollanstaltutredningen avlämnade i december 1974 ett betänkande om utsädeskontrollens organisation och lokalisering m.m. Betänkandet har remissbehandlats. Med hänsyn till de synpunkter som framförts av remissinstanserna är jag inte beredd att föreslå regeringen att lägga fram en proposition i frågan. Jag har i stället tillsatt en arbetsgrupp inom jordbruksdepartementet för att ytterligare se över rationaliseringsmöjligheterna inom frökontrollverksamheten.

Herr talman! Jag tackar jordbruksministern för svaret. Jag får väl erkänna att jag läst i en notis i en tidning att det inte skulle komma någon proposition i ämnet, men jag framställde ändå frågan, eftersom jag anser det vara värdefullt för riksdagen att här i kammaren få besked av jordbruksministern varför denna utlokalisering, som riksdagen fattat principbeslut om redan 1960, inte kommer till stånd. Man skall inte behöva lita på att man händelsevis slår upp rätt tidning på rätt dag. Jordbruksministern säger i sitt svar att den utredning som tillsatts 1971 lämnade sitt betänkande 1974. Detta innehöll många olika rationaliseringsförslag om verksamheten vid statens centrala frökontrollanstalt. Jag tar här bara upp den del som berör lokaliseringsorten för huvudenheten, som nu ligger i Solna. Utredningen har föreslagit att denna huvudenhet helt skulle dras in och man har i stället velat förlägga verksamheten till den redan befintliga institutionen vid Stora Råby i Lund. Man ansåg att alla enheter, och särskilt huvudenheten i Lund, då skulle få goda förutsättningar för en rationell verksamhet. Som jag uppfattat det har de flesta remissinstanser också förordat detta. Bl. a. har Solna kommun ingenting att erinra mot detta förslag, eftersom området där SCF är beläget behövs för andra ändamål. Jag skulle därför vilja fråga jordbruksministern vilka starka skäl som ytterligare har tillkommit som gör det onödigt med den rationalisering som en förflyttning av huvudenheten till Lund skulle innebära.
Herr talman! Det här är i och för sig en gammal fråga — det var redan 1957 års lokaliseringsutredning som föreslog en omlokalisering av verksamheten vid SCF. Man redovisade inte då att det i och för sig skulle kunna innebära några fördelar för själva verksamheten, utan det var den lokaliseringspolitiska effekten som var huvudorsaken och dessutom den marksituation som förelåg i Solna. Sedan anmälde i statsverkspropositionen 1963 dåvarande departementschefen att utredningen rörande vissa jordbruksanstalters förläggning bedrevs med utgångspunkt från en förläggning av huvudanstalten till östra Svealand. Han framhöll emellertid att man kunde förutsätta att anstalten skulle komma att bibeh as i Bergshamra i ytterligare ungefär tio år. Därefter har vi haft den här utredningen, kontrollanstaltutredningen. Under tiden har inträffat att de motiv som ursprungligen gällde inte på långa vägar är lika starka i dag. Den mark som man f. n. disponerar ute i Solna är inte som tidigare 10,5 hektar, utan sedan en del av verksamheten flyttat till Stora Råby är det nu fråga om bara 0,3 hektar. Det är alltså själva tomtmarken kring huvudbyggnaden. Dessutom kan man inte säga att Lundområdet i dag i och för sig är ett område som har brist på arbetstillfällen i den meningen, att man med hänsyn till lokaliseringspolitiska effekter skulle behöva flytta anläggningen dit. Vidare är det så att frökontrollanstaltens anläggning i Solna är specialbyggd: den är modernt inredd och utrustad samt väl disponerad. Vi har där en personal som till 80 96 utgöres av specialiserad kvinnlig arbetskraft med relativt hög medelålder. Allt detta är en rad motiv som gör att vi f.n. inte finner skäl att föreslå någon utflyttning. Däremot måste vi fortsätta att diskutera hur vi skall kunna rationalisera själva verksamheten, och det är anledningen till att jag har tillsatt arbetsgruppen.
Herr talman! Jag tackar för redogörelsen och ämnar inte nu ta upp någon diskussion om huruvida detta tillvägagångssätt är det bästa, utan jag förväntar att man ganska snart meddelar den nya arbetsgruppens resultat.

Herr talman! Herr Nyquist har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att gemensamma placeringar på ungdomsvårdsskola av ungdomar som tillsammans begått allvarliga brott skall undvikas och vilka åtgärder som f.n. vidtas för att häva den uppgivna platsbristen inom ungdomsvårdsskoleorganisationen. Socialstyrelsen har enligt ungdomsvårdsskolestadgan att fördela eleverna på de olika ungdomsvårdsskolorna. Enligt de nuvarande bestämmelserna skall fördelningen ske efter bl.a. ålder och utveckling. Under senare år har ytterligare en faktor tillmätts ökad betydelse vid fördelningen av elever, nämligen en strävan att inte placera elever på alltför långt avstånd från hemorten. Motivet härför är att underlätta kontakten mellan de sociala myndigheterna och skolan samt eleven. När det gäller elever som är föremål för utredning tillkommer ytterligare ett skäl, nämligen önskemål från åklagare och polis att ungdomarna placeras inom rimligt avstånd från hemorten. Av betydelse vid socialstyrelsens beslut om placeringar är förutom de angivna skälen även möjligheterna att anlita psykiatrisk expertis m.m. Den av herr Nyquist åsyftade placeringen på Bärby — som gällde placeringen under utredningstiden — skedde på önskan från de sociala myndigheterna och efter samråd med åklagaroch polismyndigheterna. Vad gäller platssituationen överensstämmer antalet intagningar hittills i år i stort med förra årets siffror för samma tidsperiod. F. n. råder enligt socialstyrelsen balans mellan efterfrågan och antalet tillgängliga platser.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för ett på det hela taget upplysande svar. Självfallet är det inte min avsikt att här i riksdagen diskutera det aktuella fallet på Bärby ungdomsvårdsskola, men jag vill gärna mot bakgrunden av det fallet ta upp några frågeställningar av allmänt principiell innebörd och av betydelse för dimensioneringen av resurserna på den sociala ungdomsvårdens område. Att placera unga lagöverträdare under 18 år på ungdomsvårdsskola som ersättning för häktning och för utredning är naturligtvis helt i sin ordning, och det är också — helt lagenligt — den allmänna regeln. Däremot kan det självfallet diskuteras under vilka former detta skall ske. Jag har svårt att se de behandlingsmässiga fördelarna med en sam placering av två ungdomar som är delaktiga i mycket grov brottslighet. Utredningsmässigt kan det — som framgår av svaret — finnas fördelar med en sådan placering, men som jag ser det är ett sådant arrangemang snarare till uppenbar nackdel, inte minst utifrån allmänpsykologiska och övervakningsmässiga synpunkter. Ofta gäller det just, herr talman, att bryta ett samgående, att bryta en under gemensamt uppträdande kanske förstärkt aggressivitet. Men jag är naturligtvis inte kompetent att ta upp de här frågorna, i varje fall inte inför detta forum, och jag skall för tillfället lämna dem därhän med vad som har svarats. Däremot finner jag det närmast otroligt att man inte skulle kunna finna plats för en separation, om sådan verkligen anses vara nödvändig. Även om det skulle föreligga platsbrist, vilket har påståtts, måste man i akuta fall kunna göra lämpliga omdispositioner. De verkliga skälen - till att detta inte ansågs erforderligt lämnar jag också i detta sammanhang därhän. Viktigare är, herr talman, att vi får en försäkran från statsrådet om att om skilda placeringar erfordras i ett akut fall skall man också kunna åstadkomma dem. Med andra ord måste det finnas en flexibilitet i organisationen som möjliggör skilda placeringar för utredning och behandling av ungdomar som varit delaktiga i samma kriminalitet. Det är ju inte bara en social behandlingsfråga. Bevisfrågor, delaktighetsspörsmål av betydelse för t.ex. skadeståndsbedömningar osv. gör att man i vissa fall måste hålla vederbörande åtskilda. Hur är det nu med den platsbrist som har uppgivits föreligga? Jag blev mycket förvånad när jag såg denna uppgift, eftersom jag som mångårig ordförande i styrelsen för Morängens ungdomsvårdsskola kämpade för att få ha den skolan kvar — en topprustad och modern mindre yrkesskola. Som bekant lades den ned efter ett beslut med bara några rösters majoritet här i riksdagen. Jag vill nu fråga statsrådet: Är det inte riktigt, som har uppgivits under hand, att man har fått en markant ökning av intagningen av tvångsomhändertagna i ungdomsvårdsskolor just i Mellansverige, i Mälardalen? Däremot har det sagts att det i Västsverige, i Norrland och i Skåne råder balans eller t.o.m. överkapacitet.
Herr talman! Herr Nyquist markerade att han inte lämpligen skulle ta upp det nu aktuella fallet, som emellertid har föranlett hans fråga. Jag vill bara göra tillägget att frågan, om man vid ett omhändertagande på en ungdomsvårdsskola bör skilja ungdomar åt som tillsammans begått brott, naturligtvis får bedömas från fall till fall. Skulle det vara förenat med uppenbara risker att placera ungdomar på samma avdelning bör det givetvis icke ske. Efterfrågan på vård i ungdomsvårdsskola har minskat under senare år. I det läget har det varit naturligt att anpassa ungdomsvårdsskolevården till det minskade behov som föreligger. Låt mig här nämna några siffror. antalet närvarande var avsevärt lägre, ca 320. Antalet inskrivna elever var 530. Antalet vårdplatser bedöms enligt socialstyrelsen motsvara den efterfrågan som råder och f. n. kan förutses. Skulle behovet av vårdplatser öka kan stängda elevavdelningar öppnas och åter tas i anspråk.
Herr talman! Jag ger självfallet statsrådet helt rätt i att man måste bedöma dessa frågor från fall till fall, och man måste då naturligtvis också känna till de omständigheter som föreligger i varje enskilt fall. Vad som fick mig att ställa frågan var helt enkelt det faktum att man hade motiverat svårigheterna med att hålla ungdomarna åtskilda med platsbrist. Det motivet måste man rimligtvis ta avstånd ifrån på ansvarigt håll. Sådan platsbrist kan aldrig få föreligga att man inte i ett akut fall kan göra en separation, skilja ungdomar åt som man anser bör skiljas åt. Såvitt jag förstår av statsrådets svar och ytterligare utläggning av svaret är det uppenbarligen så att det inte föreligger någon platsbrist på ungdomsvårdsskolorna i Mellansverige utan snarare en balans. Om man i det aktuella fallet hade bedömt det som viktigt att skilja ungdomarna åt, hade man kunnat göra det. Jag hoppas att den sammanfattningen är riktig. När det sedan gäller platssituationen är det uppenbarligen så att man på många håll här i Sverige skär ned antalet platser, t.ex. nu senast på västkusten där Forsane ungdomsvårdsskola enligt ett beslut här i riksdagen i år skall läggas ned. Men av statistiken i senaste budgetpropositionen under socialdepartementets huvudtitel framgår att det totala antalet dagar för vård inom ungdomsvårdsskola faktiskt har ökat från 374 i genomsnitt år 1972 till 410 under 1973. Jag undrar trots allt om det inte finns skäl att ytterligare överväga platssituationen just i Mellansverige.

Herr talman! Herr Nisser har frågat mig om min principiella ståndpunkt beträffande möjligheterna för företrädare för såväl svenska kyrkan som andra religiösa samfund att bedriva kontaktskapande verksamhet inom ramen för den kommunala förskolan. I samband med riksdagsbehandlingen av förskolelagen framhölls att etiska och religiösa värderingar kan behandlas i förskolan genom att personalen i nära samarbete med föräldrarna försöker möta barnen i deras frågor. Behovet av att i förskolan ta upp olika livsåskådningsfrågor fram Nr 35 går också av den arbetsplan för förskolan som socialstyrelsen nyligen gett ut. Det ligger i förskolans arbetssätt att på olika områden hålla kontakt med samhällslivet, och detta gäller självfallet även i de nu berörda frågorna. Däremot är det inte avsikten med förskolelagen att kyrkan och Om samverkan andra religiösa samfund direkt skall svara för egen regelbunden verk = mellan kyrkans samhet inom förskolan. barnverksamhet Jag vill i sammanhanget framhålla att förskolelagen inte inskränker och den kommunaförsamlingarnas rätt att driva kristen verksamhet bland barn i försko = la förskolan leåldern. Det är viktigt att denna verksamhet inte utformas som ett alternativ utan som ett komplement till kommunernas förskoleverksamhet.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för hans svar på min fråga. Bakgrunden till frågan var en händelse som inträffade i Sunne i Värmlands län. Biskopen i Karlstads stift hade skickat ut ett cirkulär i vilket han uttryckte önskemålet att kyrkan och andra religiösa samfund skulle få hålla en s.k. veckotimme i förskolorna, framför allt förskolorna i glesbygden. Centrala socialnämnden i Sunne tyckte att det var en skälig begäran, och en sådan verksamhet började i Västra Ämtervik till allmän belåtenhet — det var hundraprocentig anslutning. Beslutet överklagades emellertid, och socialnämndens utslag gick upp till länsstyrelsen som begärde ett uttalande av Svenska kommunförbundets juridiska sektion. Den ansåg också att nämnden hade överskridit sina befogenheter och fattat ett olagligt beslut som stred mot förskolelagen eller i varje fall mot dess syften, som det står i yttrandet — man kan kanske fråga sig vilka syften. Sedan undanröjde länsstyrelsen socialnämndens beslut, och man påpekade bl.a. att det kunde förutsättas att det skulle bli bristande objektivitet i den här verksamheten. Nu har detta ärende, efter vad jag har hört, hamnat i regeringsrätten. Därmed har den här till synes lilla frågan i Sunne kommit att bli en stor fråga, en principiell kanske ideologisk fråga och framför allt en prejudicerande fråga. Det var därför jag ville höra socialministerns personliga åsikt i detta fall. Frågan har nu t.o.m. kommit upp i socialstyrelsen, där en grupp skall utreda den från principiella synpunkter. Statsrådet säger att det är viktigt att verksamheten inte utformas som ett alternativ utan som ett komplement. Men det är lätt att säga; i glesbygden är det mycket svårt att ordna annan förskoleverksamhet än just den kommunala på grund av avstånd och liknande. Jag undrar om herr statsrådet skulle kunna tänka sig en kompromiss så att kyrkan och religiösa samfund finge ha en kontaktverksamhet, kanske inte varje vecka men då och då. Det är dock viktigt att man kan hålla kontakt med förskolebarnen.
Herr talman! Herr Nisser har redogjort för bakgrunden till sin fråga och nämnt att länsstyrelsen har funnit att det beslut som han refererade inte var lagligt grundat. Jag har betonat i mitt svar att avsikten med förskolelagen var att kyrkan eller andra religiösa samfund inte skall svara för någon regelbunden verksamhet inom förskolan. Jag har velat betona det. Jag skall inte fördjupa mig i frågan men vill säga följande. Var skulle vi hamna om olika trossamfund skulle kunna göra anspråk på att för egen räkning få disponera en timme i veckan i den allmänna förskolan? Och var skulle gränsen dras för andra sammanslutningar och organisationer, som väl då med samma rätt skulle kunna anmäla intresse och ställa krav på att få komma in i den allmänna förskolan och där disponera tid? När herr Nisser närmare har tänkt igenom dessa frågor kommer han säkerligen att finna att det finns utomordentligt välgrundade motiv för den ordning som är fastlagd.
Herr talman! Då innebär väl detta också att inte bara de religiösa samfunden utan även andra organisationer, t.ex. idrottsrörelsen och scoutrörelsen, skall inräknas i den grupp som inte får möjligheter till kontaktverksamhet i någorlunda regelbunden form. Sedan tycker jag att man inte kan säga att en sådan här verksamhet inte kan bli objektiv; det är svårt att avgöra vad som är objektivt och inte objektivt. Jag vill emellertid framhålla att det vore värdefullt om kyrkan och de religiösa samfunden fick möjligheter att så mycket som möjligt medverka i förskolans verksamhet, eftersom det skulle ha betydelse för barnen. Jag tror att det skulle vara mycket berikande för barnen om man kunde upprätthålla en någorlunda regelbunden kontakt mellan de kyrkliga samfunden och förskoleverksamheten.
Herr talman! Jag skulle vilja fästa herr Nissers uppmärksamhet på vad jag framhållit i mitt svar: ”Behovet av att i förskolan ta upp olika livsåskådningsfrågor framgår också av den arbetsplan för förskolan som socialstyrelsen nyligen gett ut.

Det är detta som här är det väsentliga och som jag har velat framhålla i mitt svar.
Herr talman! Jag tackar socialministern för det svaret. Jag återkommer kanske den dag vi fått regeringsrättens utslag och sett vilket resultat man kommit fram till i den grupp inom socialstyrelsen som arbetar med dessa frågor.

Herr talman! Herr Karlehagen har frågat mig vilka åtgärder som enligt min bedömning är nödvändiga för att få till stånd en snabb utbyggnad av den yrkesmedicinska verksamheten i landet. Den högspecialiserade yrkesmedicinska verksamheten omfattar f.n. två kliniker i Stockholm, en klinik i vardera Lund och Örebro och ett yrkesmedicinskt centrum i Göteborg. Dessutom är yrkesmedicinska enheter under uppbyggnad i Linköping och Umeå. Målet är att i en första etapp förse samtliga regionsjukhus med kvalificerade resurser för yrkesmedicinsk verksamhet. På sikt avses yrkesmedicinen bli företrädd även inom länssjukvården. Ett hinder för utbyggnaden av den yrkesmedicinska verksamheten har varit svårigheterna att rekrytera läkare till detta område. För att bl.a. underlätta rekryteringen beslutade regeringen den 6 december 1974 att yrkesmedicin fr.o.m. den 1 januari 1975 skall utgöra en självständig specialitet med vissa angivna behörighetskrav. Vidare har yrkesmedicinen inordnats i det rullande läkarfördelningsprogram som har utarbetats av socialstyrelsen och i juni i år fastställts av socialdepartementets sjukvårdsdelegation. Socialstyrelsen överväger nu också frågan om att ge specialister i allmän internmedicin med viss kompletterande utbildning dispens från kraven för att inneha läkartjänst inom yrkesmedicin. Det är självfallet angeläget att allt som är möjligt görs för att underlätta rekryteringen av läkare till detta viktiga medicinska verksamhetsområde. Av vad jag har anfört framgår att frågan följs med uppmärksamhet av regeringen och socialstyrelsen.

Herr talman! Jag tackar socialministern för svaret på min fråga. Frågan om en utbyggnad av yrkesmedicinen har diskuterats i olika sammanhang sedan slutet på 1950-talet, men ändå har detta ämnesområde hela tiden behandlats styvmoderligt. Yrkesmedicin har inte förrän helt nyligen, som socialministern nämnde, den 1 januari 1975 fått ställning som medicinsk specialitet. Det har bl.a. av den orsaken inte alls varit attraktivt för unga medicinare att söka sig till den verksamheten. Det är därför inte förvånande att det inte ens gått att tillsätta de få tjänster som finns. Till professuren i Linköping finns ingen kompetent sökande. För ett yrkesmedicinskt centrum vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg finns ingen överläkare. Det är ju inte förvånande att det inte finns överläkare och professorer inom ett ämnesområde om man försummat att vidta åtgärder för att rekrytera och utbilda yngre individer inom ämnet i fråga. Yrkesmedicinen har nu tilldelats några s.k. FV-block, dvs. tjänster för fortsatt vidareutbildning, men de läkare som förhoppningsvis kommer att påbörja sin utbildning nu kommer inte att vara färdiga förrän i början på 1980-talet. Bristen på yrkesmedicinare är ett allvarligt hinder i strävandena att förbättra arbetsmiljön. Socialministern säger nu att yrkesmedicin är en högspecialiserad verksamhet. Jag ifrågasätter om detta är en fullt korrekt karakteristik. Verksamheten är i varje fall inte mer specialiserad än att den skulle kunna förekomma i så gott som varje län.
Herr talman! Jag kan hålla med herr Karlehagen om att utbyggnaden av den yrkesmedicinska verksamheten har gått ganska långsamt. Men jag har också det intrycket att yrkesmedicinens betydelse i vårt samhälle under senare år uppmärksammats alltmer av läkarna och också av sjukvårdshuvudmännen. Ett nytt yrkesmedicinskt centrum har tillkommit i Göteborg under de senaste åren, och yrkesmedicinska enheter är under uppbyggnad i Linköping och i Umeå. Vidare diskuteras i Uppsala anordnandet av en yrkesmedicinsk enhet i anslutning till Akademiska sjukhuset. De åtgärder som jag här redogjort för i mitt frågesvar bör innebära goda förutsättningar för en utbyggnad och en vidareutveckling av den yrkesmedicinska verksamheten. Sedan skall man inte glömma att även den betydande satsning som nu sker på företagshälsovård ställer ökade krav på den specialiserade yrkesmedicinen. Det är därför angeläget att yrkesmedicinen byggs ut i så snabb takt som tillgängliga personella och materiella resurser medger. Även om detta i huvudsak är en landstingens uppgift kan jag försäkra herr Karlehagen att jag följer de här frågorna med mycket stor uppmärksamhet, för det är ett mycket angeläget område där insatserna måste öka.
Herr talman! Jag är tacksam för att socialministern försäkrar att han med uppmärksamhet följer utvecklingen på det här området. Det är otvivelaktigt angeläget att vi här får en snabb utbyggnad. När det gäller att förbättra arbetsmiljön har vi ju en basorganisation av skyddsombud. Yrkesinspektionen håller på att byggas ut och det = Nr 35 samma gäller företagshälsovården, som statsrådet nu nämnde. Men för att insatserna på dessa nivåer skall bli effektiva måste man ha tillgång till specialister i yrkesmedicin. På orter där det finns en yrkesmedicinsk klinik går det ofta till så att arbetstagarna dessutom själva tar kontakt Om åtgärder för att med kliniken och ställer frågor om produkter som förekommer i arbetsförbättra personallivet. En undersökning kan då läggas upp för att klarlägga om det fö = situationen i religger något samband mellan symtom hos arbetarna och något av de deltidsförskolan ämnen i deras miljö som kan misstänkas förorsaka besvären. Här kan man alltså verkligen tala om forskning på verkstadsgolvet. Det är t.ex. på det här sättet som man nu vid yrkesmedicinska kliniken i Örebro har kunnat rikta misstankar mot lösningsmedel såsom en möjlig orsak till vissa symtom hos målare. Det var vid samma klinik f.ö. som man arbetade med att klarlägga skadeverkningarna av radon. Jag tror inte man bedömer situationen fel om man påstår att i kampen för en förbättrad arbetsmiljö är en satsning på yrkesmedicinen den viktigaste åtgärd som nu kan vidtas. Herr talman! Jag ifrågasätter om de åtgärder som socialministern har föreslagit är tillräckliga. Berörda departement bör utan dröjsmål ta itu med att upprätta program för fortsatt utbyggnad av den yrkesmedicinska verksamheten. Uppdra t.ex. åt socialstyrelsen eller universitetskanslersämbetet att anordna fortbildningskurser i ämnet yrkesmedicin. Nya grepp måste tas för att stimulera unga medicinare att ägna sig åt denna specialitet.

Herr talman! Fru Tillander har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta för att förbättra personalsituationen i deltidsförskolan. Riktlinjer för verksamheten i deltidsförskolan har angetts av statsmakterna vid beslutet om införandet av den allmänna förskolan. Detta gäller även personalfrågorna. Därvid har framhållits att kommunerna inte bör bindas av detaljerade föreskrifter från statligt håll eftersom förskolan är en kommunal uppgift. Det är givet att en god lösning av personalfrågorna är av stor betydelse i förskoleverksamheten. Bland de åtgärder som regeringen f.n. förbereder då det gäller hela barnomsorgen ingår en kraftig ökning av personalutbildningen för både förskollärare och barnskötare.

Herr talman! Jag vill tacka socialministern för svaret på min fråga. Situationen är en smula kuriös eftersom det som frågan gäller, deltidsförskolan, inte ens har ett halvt år på nacken och den redan har visat sig ha grundläggande brister. Det är bra att utbildningen av personalen ökas, men det är framför allt kommunernas planeringsförutsättningar som måste förbättras. Målsättningen är ju verkligen satt mycket högt: ”Förskolan bör sträva efter att i samarbete med föräldrarna ge varje barn bästa möjliga betingelser att rikt och mångsidigt utveckla sina känslooch tankemässiga tillgångar. Förskolan kan därigenom lägga grunden till att barnet utvecklas till en öppen, hänsynsfull människa med förmåga till inlevelse och till samverkan med andra, i stånd att komma fram till egna omdömen och problemlösningar.” Det är vackra ord, men det kostar pengar om man skall ta dem på allvar, och det måste ju vara meningen. Men många förskollärare frågar sig i dag: Hur skall vi kunna stimulera varje enskilt barn när vi sitter ensamma i barngrupper om 18-20 barn? En person kan rimligen inte räcka till för så många. Barnen är ju så olika. Många har stora kontaktbehov, några är blyga och andra är fulla av egna upptåg. Men i stället för allt det fina som man kan göra, men som kräver fler vuxna, måste ambitionerna nu ofta skruvas ner, och det är inte underligt om det mest blir fråga om övervakning. I socialstyrelsens utredning om barnens uppväxtförhållanden, som presenterades häromdagen, konstateras det att svenska barn har det bäst materiellt sett men de lider ofta brist på kärlek, mänsklig omvårdnad och omtanke. Det skulle ju vara skada om konstaterandet också skulle gälla förskolan, och man har anledning att frukta att den risken föreligger. Det är ingen kritik mot personalen i förskolan, för den gör säkert sitt bästa. Målsättningen går i stort sett ut på att förskolepersonalen skall ha tid och möjlighet att ta sig an vartenda barn, att de skall ha tid att ta hand om den som är litet blyg och lyssna till den som har något att berätta. De skall trösta, krama, klappa, uppmuntra, avleda slagsmål och vara ett vuxet föredöme, leda, stimulera och utveckla barnens jaguppfattning, kommunikationsförmåga och begreppsbildning. Därtill skall de vara pedagogiska i snickaroch målarverkstad, i kladdboden, syhörnan och mysvrån; ensam bland 17, 18 eller 20 barn. Av det här bör det framgå att mycket av det väsentligaste i förskolan står och faller med personaltätheten, och med väsentligt menar jag då förskolans jämlikhetsbefrämjande funktion. Vi vet att många barn är i starkt behov av denna stimulans som förskolan är avsedd att ge. Den viktigaste målsättningen får inte tappas bort eller förfuskas.

Den kommunala nykterhetsvården har tidigare stimulerats av ett 75 procentigt statsbidrag. Genom en otillräcklig medelstilldelning har dock inte kommunerna erhållit statsbidrag enligt fastställd kungörelse. Detta har inverkat negativt på den kommunala nykterhetsvården, vilket i sin tur försämrat möjligheterna till vård för enskilda människor.
Herr Andersson i Falun har frågat om jag är beredd att medverka till att statsbidragen till kommunernas nykterhetsvård i fortsättningen kan utgå med de 75 96 som anges i statsbidragskungörelsen. Frågan om den fortsatta utformningen av bl.a. statsbidragen till den kommunala nykterhetsvården behandlas av socialutredningen i dess pågående arbete. Samråd sker därvid med kommunalekonomiska utredningen.
Är statsrådet beredd medverka till att statsbidragen till kommunernas nykterhetsvård, i enlighet med gjorda utfästelser, i fortsättningen kan utgå med de 75 96 som anges i statsbidragskungörelsen?
Socialutredningen beräknas lägga fram sitt betänkande under första halvåret 1976.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

Detta har emellertid inte medfört någon ändring så till vida att bidragskungörelsens utfästelser har fullgjorts. Vi har en byråkratisk granskning av statbidragsansökningarna på såväl länsplanet som riksplanet. Dessa personalresurser är dåligt utnyttjade. Vi får hoppas att socialministerns svar på min fråga verkligen kommer till uttryck i ett beslut i socialutredningen och att det blir en förbättring av insatserna från statens sida. Eftersom staten nu tar en stor del av inkomsterna av alkoholförsäljningen, borde den också ta konsekvenserna av den problematik som alkoholen skapar. Men frågan har inte bara en ekonomisk sida. Ingen här i kammaren, allra minst socialministern, protesterar väl mot det välkända påståendet att alkoholmissbruket i allt större utsträckning blir vårt största samhällsproblem. Missbruket tränger också allt längre ned i åldrarna. Vi kan räkna de alkoholskadade i hundratusental. De alkoholskadades situation är beklagansvärd. Vi har också ett ökat antal narkotikamissbrukare, varav många är blandmissbrukare. Vi kan inte bara nöja oss med att notera antalet missbrukare och diskutera deras många gånger hopplösa situation. Frågan är hur vi skall komma till rätta med problemen. Socialministern har i olika sammanhang talat för att alkoholmissbrukarna skall få vård och behandling inom sjukvårdens ram. Jag delar socialministerns uppfattning i detta avseende. Men hur är dagens situation? Jo, alkoholmissbrukarna får knappast möjlighet till samma sjukvård och i samma utsträckning som övriga samhällsmedborgare. Våra mentalsjukhus och psykiatriska kliniker gör behjärtansvärda insatser, men resurserna är otillräckliga. av vårdresurserna för de alkoholskadade och vilka åtgärder man i så fall kan förvänta från socialministerns sida.
Herr talman! Vi kommer i många olika sammanhang, herr Andersson i Falun, att få diskutera dessa frågor i fortsättningen. Jag har sagt att vi väntar socialutredningens betänkande under nästa år. Jag har också i andra sammanhang sagt att vi räknar med att under 1977 kunna komma fram med en proposition i detta stora ärende. Det innesluter självklart utomordentligt omfattande och viktiga frågeställningar på hela det sociala fältet inklusive, helt naturligt, nykterhetsvården. Till de frågorna finns det säkerligen anledning att återkomma i flera olika sammanhang.

Herr talman! 1973 års riksdagsbeslut om tandvårdsreformen var slutpunkten för ett mångårigt utredningsarbete. Genom beslutet uppfylldes de länge framställda önskemålen om att infoga tandvården som en fullvärdig del av den allmänna sjukförsäkringen. 1973 års tandvårdsreform hade två komponenter. Den ena var beslutet att ålägga landstingen ett vårdansvar för barnoch ungdomstandvården och för specialisttandvården. Samtidigt lades fast ett omfattande utbyggnadsprogram för folktandvården, finansierat genom försäkringsmedel. Tandvårdsreformen betydde för folktandvårdens del att ett avgörande steg togs för att tillförsäkra den av samhället organiserade vården samma självklara ställning som den har inom andra sektorer av hälsooch sjukvården. Tandvårdsförsäkringen var den andra komponenten i tandvårdsreformen. Försäkringen hade utformats under medverkan av bl.a. representanter för folktandvårdens huvudmän och för Sveriges tandläkarförbund. Den enighet som försäkringsutredningen uppvisade när förslaget presenterades förbyttes under remissbehandlingen mot åtskilliga särmeningar från tandläkarhåll i frågor av grundläggande betydelse för försäkringens utformning. Detta ledde som bekant till att riksdagen bl.a. beslutade om obligatorisk anslutning av tandläkare till försäkringen övergångsvis i försäkringens inledningsskede. Försäkringen har givit upphov till att vi fått en stor efterfrågan på tandvård. Det var väntat att ett uppdämt vårdbehov skulle leda till köer hos tandläkarna på vissa håll. Sådana övergångsproblem hade vi fått när än reformen genomfördes.

Den redovisning av erfarenheterna av tandvårdsförsäkringen som riksförsäkringsverket har lämnat till regeringen och som i sina huvuddrag återges i propositionen visar att det särskilt varit kategorin nya patienter som haft svårt att få tid hos tandläkare. Detta innebär bl.a. att de människor som tidigare av ekonomiska och andra skäl inte regelbundet gick till tandläkaren och som vi framför allt ville hjälpa genom tandvårdsförsäkringen fått stå i kö längre än andra. I propositionen redovisas nu ett system för att öka möjligheterna för nya patienter att komma till tandläkare. Systemet har utarbetats av riksförsäkringsverket och socialstyrelsen tillsammans med Sveriges tandläkarförbund. Systemet införs den 1 januari 1976. Jag skall inte här gå in på enskildheterna i systemet. I dagarna pågår arbetet med att föra ut detaljreglerna till landets tandläkare och till allmänheten.

De förslag som propositionen innehåller beträffande den fortsatta regleringen av tandvårdsförsäkringen bygger även i övrigt på förslag som riksförsäkringsverket utarbetat i samförstånd med Tandläkarförbundet. Detta gäller bl.a. de flitigt diskuterade frågorna om de framtida formerna för tandläkarnas anslutning till försäkringen och om reglerna som begränsar etableringen av privatpraktiserande tandläkare inom försäkringens ram. Jag finner det tillfredsställande att det har varit möjligt att utforma regler i dessa hänseenden under enighet mellan riksförsäkringsverket och Sveriges tandläkarförbund och att enighet kunnat nås även i alla de andra frågor som behandlas i den föreliggande propositionen. I anslutningsfrågan innebär förslaget att de tandläkare som nu finns inom tandvårdsförsäkringen utan särskild anmälan stannar kvar där i samband med övergången till den nya ordningen den 1 januari 1976. De nya privatpraktiserande tandläkare som tillkommer får efter anmälan ansluta sig till försäkringen, om de så önskar och etableringsbestämmelserna inte lägger hinder i vägen. De nuvarande utträdesbestämmelserna behålles i huvudsak oförändrade, vilket bl.a. innebär att riksförsäkringsverket kan inskränka utträdesrätten, om det skulle anses nödvändigt, och därigenom finns det en lagfäst garanti för patienterna att ha tillgång till tandvård inom tandvårdsförsäkringens ram. I fråga om etableringskontrollen är riksförsäkringsverket och Tandläkarförbundet eniga om att det även i fortsättningen och i första hand under en fyraårsperiod är nödvändigt av hänsyn till folktandvården att ge riksförsäkringsverket möjlighet att begränsa anslutningen av privatpraktiker till försäkringen. Den begränsningsregel, som det stod så mycken strid om när den beslutades, behövde användas redan under tandvårdsförsäkringens första år efter begäran av Landstingsförbundet och socialstyrelsen. En betydande överströmning av tandläkare från den offentliga till den enskilda tandvården gjorde det nödvändigt att tillämpa regeln för att trygga folktandvårdens tillgång på tandläkare.

Flera av de tandvårdsdebatter som vi haft under de senaste två åren här i riksdagen har gällt just tillämpningen av ersättningsregeln. Jag vill därför, herr talman, passa på att upprepa vad jag har sagt så många gånger tidigare: Folktandvården har ansvaret för barnoch ungdomstandvården. Det är därmed självklart att vi måste se till att folktandvården inte avtappas på tandvårdspersonal på grund av att tandvårdsförsäkringen tillförsäkrar alla privatpraktiserande tandläkare en tryggad sysselsättning och en säker utkomst. Folktandvården är samtidigt den viktigaste garantin för att vi överallt i landet — och det gäller inte minst glesbygden — skall kunna erbjuda de vuxna försäkrade en tandvård inom försäkringens ram. Givetvis kan tillämpningen av etableringsbestämmelserna ge upphov till vissa svårigheter lokalt, i synnerhet under den tid som folktandvården befinner sig i ett uppbyggnadsskede. Självklart måste riksförsäkringsverket och socialstyrelsen ständigt arbeta på att förbättra de instrument som man har till förfogande för att fördela tandläkarna jämnt över landet. Ett sådant arbete pågår bl.a. i tandvårdsdelegationen under medverkan av representanter för Landstingsförbundet och Tandläkarförbundet. Men de problem som möter när det gäller etableringskontrollen får inte leda till att vi ger avkall på omsorgen om folktandvården. Vid utskottsbehandlingen av det betänkande som nu föreligger har företrädarna för moderata samlingspartiet gått sin egen väg genom att lämna sju reservationer och ett särskilt yttrande. Jag skall inte ta upp dessa olika frågor, herr talman. Låt mig bara konstatera att medan moderaterna tidigare försökt uppträda närmast som tandläkarnas speciella beskyddare, så framträder moderaterna denna gång med krav på ändringar i försäkringen som de inte ens har Tandläkarförbundets stöd för. Det tycker jag är ganska avslöjande, ty det visar att moderaterna i grund och botten vill komma åt den viktiga sociala reform som den allmänna tandvårdsförsäkringen utgör. Herr talman! Innan jag slutar vill jag något beröra ett par punkter i den närmaste utvecklingen på tandvårdens och tandvårdsförsäkringens område. Som framgår av propositionen har riksförsäkringsverket satt i gång en utredning om det framtida ersättningssystemet inom tandvårdsförsäkringen. Utredningen sker i samarbete med socialstyrelsen och under medverkan av bl.a. Landstingsförbundet och Tandläkarförbundet. Härigenom tillgodoses bl.a. önskemål som framställdes av riksdagen när reformen beslutades om en prövning av alternativ till nuvarande ersättningsregler. En väg som undersöks är att från det nuvarande systemet, som huvudsakligen bestämmer ersättningen efter prestation, gå över till regler som i större utsträckning ger ersättning efter tidsåtgång. Jag vill också erinra om att en mera övergripande utredning om tandvårdsteamets lämpliga sammansättning pågår inom socialstyrelsen. Utredningen kommer bl.a. att behandla tandhygienisternas och den övriga personalens växande roll i den viktiga förebyggande vården. Till dessa frågor finns det säkert anledning att återkomma. Om några dagar överlämnar socialstyrelsen och universitetskanslersämbetet vidare en utredning med förslag till omläggning av tandläkarnas grundutbildning och till specialistutbildningen. BI. a. föreslås en avslutande praktisk utbildning för tandläkarna genom allmäntjänstgöring i folktandvården på samma sätt som vi redan i dag har en allmäntjänstgöring för läkarna i anslutning till läkarutbildningen. I den propositton som nu behandlas har jag aviserat ett uppdrag för socialstyrelsen och universitetskanslersämbetet att genomföra det utredningsoch planeringsarbete som behövs för att snarast möjligt genomföra ett sådant system med allmäntjänstgöring för tandläkarna. Utredningsuppdraget, som nu har getts, kommer att fullgöras under tiden som huvudförslaget är ute på remiss. Riksdagen kommer därigenom senare att i ett sammanhang få ta ställning till både huvudförslaget och övergångsanordningarna. Det är enligt min mening av stor betydelse att vi så snart som möjligt får ett system med allmäntjänstgöring också för tandläkarna, som därigenom principiellt kommer in i motsvarande utbildningssystem som gäller för läkare. Det betyder för de nya tandläkarna en god grund för deras verksamhet inom den viktiga sektor av hälsooch sjukvården som tandvården utgör. Genom införandet av ett sådant system kan utbildningen — liksom för läkarna — på ett naturligt sätt också knytas an till vårdplaneringen. Det innebär ett nytt steg framåt på den utveckling som inleddes genom 1973 års viktiga tandvårdsreform.

Herr talman! Vi har i moderata samlingspartiet fortfarande uppfattningen att tandvårdsförsäkringen inte fick den mjuka strömlinjeformade konstruktion som hade varit önskvärd för att nå ett bra resultat redan från starten. Den var behäftad med alltför många kantigheter för att ligga rätt till i tiden. Den granskning av försäkringens utfall, som förutsattes vid beslutet om reformen våren 1973, har nu genomförts och i proposition nr 44 redovisar socialministern resultatet och föreslår en del marginella förändringar, som socialförsäkringsutskottets majoritet ställt sig bakom. Jag är ledsen, herr talman, men jag måste konstatera att försäkringens kantigheter endast i ringa omfattning har slipats av. Det är verkligen fråga om marginella förbättringar. Innan jag går över till att redogöra för mina och herr Fridolfssons reservationer till socialförsäkringsutskottets betänkande nr 15 vill jag anföra några allmänna synpunkter. Vi vet att alla människor tycker om och trivs med att ha en ”egen” tandläkare att gå till för regelbunden kontroll. Eftersom den helt dominerande delen av vuxna människors tandvård bedrivs av privata tandläkare, är det självfallet oftast en privatpraktiker som är familjens tandläkare. När nu detta system fungerar utomordentligt bra, anser vi i moderata samlingspartiet att det inte finns sakliga skäl för att med tvångsmetoder styra över mer och mer av vuxenvården till folktandvården. Tvång leder bara till irritation och minskad vårdkapacitet. Tvång är kapitulation. Vi vet också alla att det vore djupt olyckligt om vi finge en privat tandvårdssektor för bara vuxna patienter och en offentlig i landstingens regi för enbart barntandvård och specialisttandvård. Vi anser att tandvårdsförsäkringen måste utformas på ett sådant sätt att den står helt neutral gentemot privat och offentlig tandvård. På så sätt skulle patienterna genom sitt eget fria val själva kunna få avgöra till vilken sektor de ville gå, både för egen del och för sina barns. Kan någon säga vad det är för fel med en sådan ordning? Självklart skall folktandvårdens skyldighet att ge gratisvård till barn och ungdom ligga fast. När det nu är så att barn och ungdom har en laglig rätt till gratistandvård hos folktandvården, varför är då socialdemokraterna, och tyvärr även centerpartiet, rädda för att låta barnen få halva kostnaden betald av försäkringen om de vid något tillfälle av praktiska skäl följer med en förälder till dennes privatpraktiker? Vad är det som skrämmer socialministern i detta förslag som finns i reservationen 1 vid socialförsäkringsutskottets betänkande nr 15? Är herr Aspling rädd för att alla barn och ungdomar skulle överge folktandvården, där de får gratisvård, och strömma till privattandläkarna, där de bara skulle få halva kostnaden ersatt? I så fall har inte herr Aspling särskilt höga tankar om folktandvården. Orsaken till att vi reservanter från moderata samlingspartiet i reservationen 1 föreslår att även barn och ungdom skall tillhöra försäkringen, trots att de har gratisvård hos folktandvården, är att folktandvården inte ännu kan klara alla barn och inte har klarat den kapacitetsökning som folktandvårdsutredningen förutsatte. Av åldersgruppen 3-5 år är bara 38 96 färdigbehandlade under 1974. Tandvårdsutredningen förutsatte också att barnen i prioritetsgrupp I, dvs. 6-16-åringarna, skulle till 95 96 vara färdigbehandlade vid årsskiftet 1974-1975. Men det blev bara 80 ”,. Andelen färdigbehandlade barn i åldern 6-16 år har faktiskt bara ökat med 3 4 på fyra år. Och den ökningen skedde före tandvårdsförsäkringens tillkomst. I Stockholms läns landsting färdigbehandlades 158 800 6-16-åringar 1971. År 1973 var siffran 163 700, vilket alltså innebar en ökning. År 1974, det första försäkringsåret, var antalet färdigbehandlade 6-16-åringar 151 900 — alltså en kraftig minskning. Varför inte då utnyttja även privatpraktikerna i barntandvården genom att låta försäkringen omfatta också dem? Det finns faktiskt län som bara klarar 6 96 av 3-5-åringarna och 65 96 av den viktiga gruppen 6-16 år. Om flera barn kunde behandlas av privattandläkare, skulle flera vuxna kunna komma till folktandvården, vilket tjänstetandläkarna skulle hälsa med största tillfredsställelse. Vuxentandvården har nämligen minskat hos folktandvården sedan försäkringen trädde i kraft 1974. Det gäller både antalet timmar och färdiga patienter. Trots detta har inte barntandvården kunnat öka nämnvärt. Mindre än 1 96 blev det i ökning totalt år 1974, men i Stockholms län minskade, som sagt, antalet färdigbehandlade barn med 4000 under 1974 jämfört med 1973. Orsakerna till detta dåliga resultat i folktandvården är flera. Jag skall återkomma till detta i samband med att jag redogör för de övriga reservationerna. I reservationen 4 tar vi upp etableringskontrollen, som genomförs med hjälp av punkt 9 i övergångsbestämmelserna. Där sägs bl.a. att folktandvården skall prioriteras vid tilldelning av nyutbildade tandläkare, medan den privata sektorn i bästa fall skall få vara oförändrad till antalet tandläkare. För att nå detta mål krävs en hård etableringskontroll. Denna innebär att endast ersättningar efter avlidna eller pensionerade privattandläkare får göras. Alla nyutbildade från högskolorna som inte kan ragga upp någon ledig privatpraktik har alltså bara folktandvården att gå till. Därtill kommer att landstingen fr.o.m. år 1975 inte får utannonsera tidigare obesatta tjänster inom folktandvården. Socialstyrelsen ger nämligen halvårsvis varje enskilt landsting en kvot på det antal nya tjänster som får utlysas; övriga inrättade tjänster får ej tas i anspråk. Denna reglering är till för att styra tandläkarna mellan de olika landstingen. Genom kombinationen etableringskontroll för privatpraktikerna och kvotering av tjänster inom folktandvården avser socialstyrelsen att tvångsförflytta de nyutexaminerade tandläkarna till folktandvårdens bristområden. Tvång får ersätta god personalpolitik och andra positiva åtgärder. Vad skulle socialministern säga om en privat arbetsgivare bar sig åt så? De nyutbildade tandläkarna skall alltså inte bara styras in i folktandvården, utan dörren skall också stängas efter dem när de väl kommit dit. Den här politiken gynnar inte folktandvården. Något liknande prövades på 1940-talet, men det slog inte bra ut. En sektor till vilken man måste tvångskommendera folk får i längden dåligt rykte. Har inte socialministern funderat över detta? Vi reservanter förordar en helt annan modell. Vi accepterar att det kan behövas en planerad etablering i dagsläget, men vi tycker att kloka människor i landstingen och de regionala tandläkarföreningarna frivilligt skulle kunna ordna denna planering. Vi tror definitivt på denna typ av etableringskontroll. Den är positiv. Tvång är negativt. Är då folktandvården så överlägsen att även osnygga metoder måste till för att främja den? Nej, inte alls. Jag nämnde nyss att vårdproduktionen i folktandvården inte uppfyllt myndigheternas krav. I Stockholms läns landstingsområde får folktandvården dåligt betyg. Landstingets revisionskontor har gjort en undersökning av folktandvården efter försäkringens genomförande. Jag citerar: ”Den låga produktiviteten har emellertid uppmärksammats av tandvårdsförvaltningen och bl.a. berörts i en cirkulärskrivelse från förvaltningschefen till klinikerna angående synpunkter på arbetsplanering, debitering m.m.

Varför sträva efter att lämpa över all tandvård på den offentliga sektorn? Vad händer med den när det sedan inte finns någon privat sektor att jämföra med? Givetvis är tjänstetandläkarna inte sämre än sina privata kolleger, men de arbetar i ett system som inte befrämjar effektiviteten. I reservationerna 5 och 6 behandlas försäkringens ersättningsregler. Det finns både en 1 000-kronorsregel och en 2 000-kronorsregel i försäkringens ersättningsgrunder. Tandvårdsarbeten under 1 000 kr. ersätts till 50 96 av försäkringen och kostnader över 1000 kr. med 75 96 av den del som överstiger 1000 kr. För enkelhetens skull föreslår vi 60 96 återbäring hela vägen med ett högkostnadsskydd för mera dyrbara åtgärder. Detta blir fördelaktigare än nu för tandvårdsarbeten upp till en kostnad av 1600 kr. mer än 2 000 kr. inte får utföras förrän försäkringskassans förtroendetandläkare överprövat kollegans förslag. Till 99 96 har denna överprövning inte föranlett någon åtgärd, varför vi tycker det är en onödig granskning. I varje fall borde beloppsgränsen höjas. Jag skall inte själv argumentera, utan citerar ur den utredning som revisionskontoret i Stockholms läns landsting gjort: ”I avsnitt 3 har de bestämmelser som omfattar ”1 000-kronorsregeln” redovisats. Det har av tandläkare hävdats att dessa bestämmelser i viss mån medför bl a ett administrativt merarbete. Olika förslag till förenklingar har också framförts. Bla har "1 000-kronorsregeln” behandlats i samrådsgruppen för tandvårdsfrågor i Stockholms län. Vid samrådsgruppens möten, i vilken ingår representanter från Stockholms tandläkarförening, tandvårdsnämnden och Stockholms läns allmänna försäkringskassa, har vid flera tillfällen under 1974 framförts att 1 000-kronorsgränsen under en övergångstid borde slopas. Därvid har uttalats att om i stället en enhetlig procentsats infördes, skulle dels administrationen minska, dels trycket från patienterna vad gäller mer omfattande behandlingar sannolikt bli mindre.” Detta är verkligen ett fint stöd från folktandvården för herr Fridolfssons. och min reservation. Om förhandsprövningen av tandvårdsarbeten som beräknas kosta mer än 2000 kr., den s.k. 2 000-kronorsregeln, skriver revisionskontoret: ”Gjorda intervjuer visar att det är en allmän uppfattning bland tandläkarna att förhandsprövning är mycket tidskrävande och tar ca 1-1 1/2 timme per patient. Enligt revisionskontorets mening kan dock svårigheter föreligga då det gäller att ändra de av riksdagen fastställda bestämmelserna. Bestämmelserna har ju tillkommit bla efter politiska överväganden.” Ja, herr talman, nu föreligger alltså en möjlighet att på politisk väg göra den förenkling av tandvårdsförsäkringen som alla berörda parter önskar — genom att rösta på reservationerna 5 och 6. I reservation 7 ställer vi kravet att det i proposition 1975/76:44 antydda nya ersättningssystemet skall underställas riksdagen för prövning när det blir aktuellt. Eftersom det avses att göra fria yrkesutövare mer eller mindre till avlönade tjänstemän är det en mycket stor fråga. I reservation 8 tar vi upp administrationen, bl.a. den fråga som aktualiserades den 28 juni 1974, när några tandläkare vägrades ersättning av försäkringskassan därför att de inte hade fyllt i begärda tidsuppgifter på blanketter i samband med utfört tandvårdsarbete. Vid det tillfället utfärdade regeringen en kungörelse som inte hade stöd i lagen om allmän försäkring. Detta framgår klart av JO:s yttrande i ärendet. Kungörelsen innebar att den tandläkare som inte ifyllt begärda uppgifter om tidsåtgång vid arbetet med tandvård inte heller skulle få betalt för utfört arbete. Myndigheterna är verkligen osmidiga i sitt sätt att umgås med denna yrkesgrupp. En vanlig löntagare, som bryter mot ett avtal kan få böta högst 200 kr., oavsett hur stor inkomst han har. En tandläkare kan få böta tiotusentals kronor om han inte har fyllt i begärda tidsuppgifter för arbetet. Bötessumman står inte i rimlig proportion till förseelsen. I efterhand skall nu straffsanktionen bli lag. Vi reservanter anser inte att tidsstudier på vårdarbete är någon bra sak. Vi tycker det vore osympatiskt om t.ex. en kirurg skulle tvingas ta tid vid en operation för att bestämma arvodet. Vårdarbetet är i första hand en fråga om kvalitet och inte om tidsåtgång, även om tidsstudier då och då kan göras i rationaliseringssyfte. Det skulle faktiskt vara intressant att göra en tidsstudie på tidsstudierna och blankettskrivandet. Där finns mycket att göra. Utredningar i både den privata och offentliga tandvården visar att administrerandet av försäkringen tar omkring 10 96 av arbetstiden. Det är ganska mycket. Kunde vi nedbringa den tiden till 5 96 skulle 185 000 patienter i köerna kunna få vård. Reservation 10 handlar om de nya utbildningsrutinerna för blivande tandläkare. Dessa skall få sin grundutbildning förkortad med sex månader till 4 1/2 år och därefter ha ett års allmäntjänstgöring i folktandvården. Vi har ingenting emot detta men ställer frågan hur de blivande tandläkarna på det sättet skall kunna få praktik på vuxenvård, när över 85 96 av denna tandvård ligger hos privatpraktikerna. För oss är det en principfråga att den praktiska delen av tandläkarutbildningen skall kunna fås även hos privata tandläkare. Vi är medvetna om att det inte kan ske i större omfattning, men där det är möjligt får inte en snäv lagstiftning hindra detta. Situationen på vuxentandvårdens område — folktandvården har alltså bara 15 96 av vuxentandvården — visar att allmäntjänstgöring där inte är realistisk före 1981, när folktandvården skall ha 30-35 96 av vuxentandvården. Allt pekar dock på att detta procenttal inte kommer att uppnås 1981. Vi tror att privattandläkarna måste utnyttjas för allmäntjänstgöring i utbildningen, just för att klara vuxenvården. Herr talman! Från moderat håll har vi ända sedan tandvårdsförsäkringens tillkomst påtalat det orimliga i att tandläkarna berövats förhandlingsrätt om sina egna arbetsvillkor. I proposition 44 har denna onödigt vassa kant i försäkringen slipats av en del, och det är vi glada för. Formuleringarna om förhandlingsrätten är dock ganska dunkla, varför vi avgivit ett särskilt yttrande som innebär att vi nu ger oss till tåls för att invänta erfarenheter av förhandlingsrättens tillämpning. Därmed har jag redogjort för samtliga reservationer som bär mitt och herr Fridolfssons namn. Ett genomgående tema från vårt håll är alltså samverkan, generositet, enkelhet och frivillighet i tandvårdsförsäkringen: Samverkan mellan den privata och offentliga tandvården, frivillig samverkan på lika villkor. Inte tvång och inte favorisering av någondera parten. Generositet genom att alla skall omfattas av försäkringen och största möjliga enkelhet vid tillämpningen. Då först kan vi tillvarata alla vårdresurser på ett effektivt sätt. Proposition 44, som till alla delar tillstyrkts av socialförsäkringsutskottets majoritet, tillgodoser tyvärr inte dessa krav. Jag är övertygad om att utskottets värderade ordförande, herr Fredriksson, kommer att säga liksom socialministern redan har gjort att det nu föreliggande förslaget till utformning av tandvårdsförsäkringen till alla delar har accepterats av Tandläkarförbundet. Jag vill då påpeka att förbundet inte har haft någon generell förhandlingsrätt. Först när detta utskottsbetänkande är antaget får tandläkarna en viss begränsad förhandlingsrätt. Hitintills har det varit fråga om upphandling av ett paket där olika delar inte har kunnat särbehandlas. En nyhet vid tandvårdsförsäkringens tillämpning är att nya patienter skall ha rätt att inom 3-6 månader få behandling.

Är det ett hot om nya tvingande åtgärder i det här försäkringssystemet? Jag väntar med intresse på svaret. Bara ytterligare ett kort påpekande. Herr Aspling sade å ena sidan att vi moderater var tandläkarnas försvarsadvokater och å andra sidan att vi ibland agerade utan stöd av tandläkarna. Bestäm er, herr socialminister! Vad är vi? Socialministern sade också att vi är ute efter själva reformen. Jag skall inte klassificera det uttalandet, men jag hoppas att det anförande som jag här har hållit inte ger belägg för vad socialministern tycks tro. Med det anförda yrkar jag, herr talman, bifall till reservationerna 1, 4, 5, 6, 7, 8 och 10.

Herr talman! Föreliggande utskottsbetänkande från socialförsäkringsutskottet innebär en fortsättning på tandvårdsreformen. Man får hoppas att målsättningen att ge alla en bättre tandvård kommer att förverkligas, även om man tydligen måste ha tålamod. Vid betänkandet har fogats ett flertal reservationer, och mitt namn finns med på fem av dem. I reservationen 2 anser jag det helt klart att man bör utgå från målsättningen att barntandvården skall komma i främsta rummet och att barnen skall omfattas av försäkringen. Det verkar nästan som glömska att de inte har kommit med i förslaget. Man tycks i varje fall inte ha tänkt igenom hur det i många fall fungerar i praktiken. Mycket ofta följer barnen med sina föräldrar till den tandläkare som dessa anlitar —- speciellt som det kan vara litet extra spännande att gå till tanddoktorn, och det kan också vara skönt att hålla far och mor i handen de första gångerna. Fru Swartz kommer att beröra denna fråga, liksom frågan om förtur i tandvården för gravida kvinnor, varför jag med detta inskränker mig till att yrka bifall till reservationerna 2 och 3. Jag vill redan nu meddela att det är tveksamt huruvida vi kan stödja reservationen 1 för den händelse denna i voteringen om kontraproposition skulle biträdas av kammaren, eller om vi då kommer att avstå. Principen om frivillig anslutning är bra som princip. Frågan är hur den kommer att fungera i verkligheten med den spärr som finns inbyggd i det föreliggande lagförslaget. Att etableringsrätten är personlig kan medföra och har på flera orter medfört att det har uppstått stor brist på vårdmöjligheter när en privatpraktiserande tandläkare flyttat och så att säga tagit med sig praktiken och etableringsrätten. Jag skall i detta avseende återkomma med ett aktuellt exempel från mina hemtrakter, och jag hoppas att socialministern kan hjälpa till att finna någon lösning på en prekär situation där. Vi har den bestämda uppfattningen att vad som bäst gynnar patienten är att så litet som möjligt av tvång och påtryckning förekommer och att man når bästa resultatet och arbetsglädjen och därmed den största tandvårdsproduktionen — för att använda ett i sjukvårdssammanhang inte alldeles tillfredsställande ord — och jag vill därför yrka bifall till reservationen 4. När det gäller den föreslagna omläggningen av utbildningen bör allmäntjänstgöringen för tandläkarna vara ett steg i rätt riktning. Den för dock med sig ökade krav på handledare och ansvariga för utbildningen såväl kvantitativt som kvalitativt. För dem som redan är inne i sin utbildning och studiegång måste omläggningen tillämpas med finkänslighet. Även här måste tvång anses oacceptabelt. De tandläkarstuderande som är inne i sin studiegång bör få fortsätta denna efter de förutsättningar som gällde när de började sin utbildning. Det kan inte anses vare sig riktigt eller positivt ur vårdsynpunkt att under pågående utbildning drastiskt ändra studiegången. Jag yrkar därmed bifall till reservationen 9. Den förebyggande vården är mycket viktig. Vi har när det gäller hälsovården i övrigt varit angelägna om att se till att man håller hälsan på en hög nivå för att inte vårdbehovet skall bli så stort. Detta gäller i särskilt stor utsträckning i fråga om tandhygien och tandvård. En ökad satsning på tandhygienister och annan personal som har samma uppgifter anser vi därför vara av mycket stort värde. Ökade insatser i det avseendet minskar behovet av ökade insatser för den akuta vården. Med detta vill jag yrka bifall till reservationen 11. Herr talman! Jag vill därefter beröra ett par bekymmer som finns, och jag hoppas att socialministern skall kunna hjälpa till att skingra den oro som föreligger i det avseendet. De i lagförslaget intagna reglerna om bemyndigande för regeringen har bland privatpraktiserande tandläkare väckt en viss oro, speciellt med hänsyn till en tidigare inträffad incident, som gällde frågan om innehållande av tandvårdsersättning på grund av utebliven uppgiftsrapport. Herr Ringaby har redan berört den saken. Det skulle ur många synpunkter vara värdefullt om socialministern ville klarlägga och precisera tankegångarna bakom lagförslaget. Det skulle säkerligen bidra till att undvika missförstånd och eventuellt dämpa den oro jag här nämnt. I varje fall skulle det ge klara besked om den praktiska tillämpningen. Jag dristar mig därför till att ställa några frågor till socialministern, som jag hoppas att han kan besvara om möjligt rakt på sak så att det kan hjälpa till att skingra den oro som finns. 1. Vill socialministern redogöra för intentionerna bakom lagförslaget i den del som rör regeringsbefogenheterna? 2. Avser man att i förekommande fall tillgripa liknande åtgärder som den tidigare aktuella med innehållandet av tandvårdsersättningen? 3. Om detta avses — i vilka fall och hur? Ännu en följdfråga för den händelse det skulle vara aktuellt med åtgärder. Hur kommer åtgärderna att vidtas i motsvarande fall beträffande folktandvårdens tandläkare? Det är en jämlikhetsfråga, tycker jag, där man kan ha visst intresse av att få veta hur regeringen ställer sig. Det är kanske speciellt frågan om hur man skall lyckas lösa problemet med att få in de nya patienterna i tandvården kontra skötseln av de gamla patienterna som är av intresse. Om inte åtgärder vidtas som anses tillfredsställande i det sammanhanget, vore det intressant att få veta hur regeringen då kommer att agera. Lagförslaget innebär onekligen rätt vidsträckta fullmakter för regeringen att agera. Jag kan förstå oron bland tandläkarna och de tandvårdssökande och jag hoppas svaret kan dämpa den. Jag vill framhålla att det är tanken på patienternas bästa som ligger främst för mig och är orsaken till att jag tar upp saken. Jag anser att man når det bästa arbetsresultatet och att de flesta människor får hjälp om man får möjlighet till tandvård genom överenskommelser utan påtryckningsåtgärder. Om det skulle gå så långt som till öppen konflikt — det förefaller otroligt i dag, men vem vet — och vederbörande därmed skulle ställas utanför försäkringen, måste väl detta i sista hand gå ut över patienterna. Så en annan fråga som gäller en oro som finns på många håll i vårt land där bristen på tandläkare gör att situationen är bekymmersam. Man känner ju bäst till det som ligger en själv närmast, och jag vill därför referera till situationen i Karlsborg i Skaraborgs län. Den är väl inte obekant, för socialministern har tidigare fått en framställning i frågan. Situationen där i dag kan verkligen betecknas som prekär och är i korthet följande. Av tre tjänster inom folktandvården är nu en besatt. Tidigare har enligt uppgift alla varit besatta. Av två privatpraktiserande tandläkare har en flyttat praktiken till Stockholm, den andre vistas f. n. utomlands. Ingen kan med nuvarande regler ta upp den praktiken. Alltså är f. n. en tjänst besatt av fem. Kort och rakt på sak: 2. Är inte ramen för snäv för möjligheterna att öppna praktik genom de bestämmelser som säger att man inte får tillåta andra än ersättningsetablerade? 3. Hur vore det med en extra dispenskvot för dem som vill öppna praktik på underförsörjda orter? Det skulle i så fall kunna innebära en lösning även på andra orter med liknande bekymmer. Det finns 8 200 invånare i den aktuella kommunen och situationen är heller inte särskilt lysande för länet i övrigt. Man kan alltså inte därifrån få hjälp på något mer ingripande sätt. Jag emotser med intresse och vissa förhoppningar svar på dessa frågor.